Herr talman! Fru Thunvall har återkommit till det undantag som man i re servationerna gör för den nuvarande successionen. Det är uteslutande en praktisk fråga som ingenting har med den principiella inställningen att göra. Mitt intryck av denna debatt är, herr talman, att man nu har litet större trygghet för att denna fråga verkligen kommer att tas upp av grundlagberedningen. I så fall har ju både debatten och reservationerna fyllt en angelägen uppgift.

Herr talman! Nej, herr Johansson i Trollhättan, det går inte att dra slutsatsen att monarkin skulle vara en nödvändig förutsättning för demokratin, men det går att dra slutsatsen att demokrati i svensk form utmärkt väl låter sig förenas med monarki. För mig som har en konservativ grundsyn är det då självklart att fortsätta resonemanget på följande sätt. Bevisbördan, om frågan om avskaffande av monarkin skall tas upp, åvilar helt och hållet monarkins motståndare. Det behövs bevis och mycket goda skäl för att aktualisera frågan om införande av ett annat statsskick, men det behövs inget särskilt skäl för att behålla ett statsskick som har visat sig utmärkt väl kunna förenas med svensk demokrati. Herr talman! Jag bad om ordet för att på ett par punkter försöka att något precisera och ytterligare motivera moderata samlingspartiets ställningstagande. Herr Holmberg har sagt — och jag tror jag vågar försäkra att han i det avseendet har hela sitt parti bakom sig — att syftet med motionen och reservationen liksom med partiets agerande i övrigt i denna fråga är att säkerställa den svenska monarkin. Herr talman! Jag vill hävda att detta inte är att vara ute i förtid eller i ogjort väder. Den svenska monarkin vilar på en mycket fast grund i det avseende som herr Ohlin aktualiserade — den vilar verkligen på folkets vilja och godkännande. Men den vilar på en ganska bräcklig grund med hänsyn till successionen. Efter nästa tronskifte — som för att använda fru Thunvalls ord mänskligt att döma inte kan dröja så värst många år — står en enda man, en enda person, mellan oss och kungaättens utslocknande när det gäller arvsberättigade tronföljare. Det är en mycket bräcklig grund för en monarki att stå på. Dessutom är det som vi alla vet fråga om en man som icke är helt ung och som hittills saknar barn. Enligt vår åsikt är det verkligen på tiden att bredda underlaget, att göra vad vi kan för att i detta avseende säkerställa den svenska monarkin. Det kan ske och enklast sker det genom övergång till fullt kognatisk tronföljd, som omedelbart vidgar underlaget något och dessutom ökar möjligheterna för ytterligare vidgning i framtiden. Det är alltså vår bestämda mening att en sådan åtgärd bör vidtas och jag ger herr Johansson i Trollhättan rätt i att vi menar att det kunde vara mycket rimligt att grund lagberedningen fick i uppdrag att ta itu med frågan och behandla den med sådan snabbhet att förslag kunde föreläggas redan nästa års riksdag, så att ett första grundlagsbeslut kunde fattas redan före valet hösten 1970. Det är vår bestämda mening att detta vore en riktig tidtabell och att den är väl motiverad. Vid ett par tillfällen har det i debatten efterlysts konsekvensen i reservationens formulering, att den föreslagna åtgärden inte skall rubba den nuvarande successionen. Detta bör, fru Thunvall och andra, ses som en lämplighetsbedömning. Vi har i dag en tronföljare som nästan har hunnit fram till behörig ålder för trontillträde och som är systematiskt utbildad för uppgiften att överta det ämbetet. Att i en sådan situation vidta en grundlagsändring som snabbt förändrar hela situationen då det gäller den allra närmaste tronföljden har vi inte bedömt vara lämpligt. Det är inte en principfråga utan en praktisk lämplighetsfråga. Att från arvsrätten till tronen föra undan en person som står redo att överta den och i stället föra fram till den närmaste arvsrätten någon som inte på samma sätt är förberedd är praktiskt olämpligt, men det är icke en principfråga. När man lyssnat på debatten i dag och på liknande debatter tidigare år har man inte kunnat undgå intrycket att det här föreligger en klar skillnad i politisk vilja mellan olika partier och grupper. Från vår sida har vi mycket klart och entydigt sagt ifrån att vi vill vidta de åtgärder som kan vidtas för att säkerställa monarkin. Det bör sålunda inte döljas att en röst för reservation 1 i dag entydigt är en röst för ett bevarande av det monarkiska statsskicket i Sverige. Men därmed är det självklart inte sagt, herr Ohlin, att en röst på utskottets hemställan eller reservation 2 är en röst mot monarki och för införande av republik. Det finns ju både konträra och Xontradiktoriska motsatser. Det vet herr Ohlin, som är duktig när det gäller 1ogik. Det gjorde på något sätt ett suddigt intryck att höra fru Thunvall här motivera sin uppfattning. Hon vill egentligen inte diskutera likställighetsfrågan, och helst vill hon inte heller diskutera monarkieller republikfrågan. Fru Thunvall mumlade denna gång på ett sätt som inte är likt henne. Såvitt jag kan minnas har hon tidigare tagit ståndpunkt mycket klarare än i dag. Uppenbarligen är några av riksdagens partier mer eller mindre förlamade när det gäller denna fråga. Jag tror inte, herr Ohlin och andra, att man går en bakväg om man aktualiserar monarkifrågan på detta sätt. Snarare finns det uppenbarligen kretsar här i landet som hoppas få republik införd på en bakväg. Under de senaste åren har det vid flera tillfällen ganska klart framgått av debatten att vårt mäktiga socialdemokratiska parti, som i sitt program har införande av republik och som inom sig hyser en ingalunda liten grupp av övertygade republikaner, på något sätt önskar att kalken skall gå ifrån partiet och att man skall slippa att ställa frågan på sin spets och ta ett beslut. Det vågar man uppenbarligen inte, därför att man vet att partiet inte har folkmeningen bakom sig i det fallet. Det skulle naturligtvis vara bekvämt om frågan komme i det läget att det inte fanns någon behörig tronföljare, när tronen blir ledig. Det är ganska klart att hela frågan om statsskicket då kommer i ett nytt läge. Den gången kan det bli lättare och politiskt mindre farligt att aktualisera republikfrågan. Det är tydligen också det man syftar till. Därför är det oss angeläget att slå fast att vi inte är med på sådana spekulationer. För moderata samlingspartiet är frågan helt klar. Vad vi syftar till är att befästa monarkin.
Herr talman! Jag vill bara säga — jag vänder mig särskilt till herr Johansson i Trollhättan — att eftersom vår lilla skämtsamma kontrovers i namnfrågan möjligen kan missuppfattas av den som efteråt läser kammarens protokoll, så räknade jag faktiskt till tio—elva felsägningar av herr Johansson och började då undra om det kunde ligga något slags skämtsam avsiktlighet i det. Herr Johansson i Trollhättan förstår kanske då att min felsägning också låg åt det hållet, och jag hoppas att herr Johansson har överseende med den.

Herr talman! Denna debatt har kommit att beröra frågan om republik och monarki, och det är inte alls konstigt. Den har ju legat under motionen. Ingen kan väl förneka att det är intresset för monarki som har drivit fram den motionen. Det är en fint att på olika sätt försöka säkra monarkin under sken av att man har en modern uppfattning när det gäller frågan om likställighet mellan män och kvinnor. Herr Carlshamre blev otålig över de suddiga förklaringarna från annat håll och sade därför mycket tydligt vad det är han vill. Sedan sade herr Ohlin att det är uppenbart att motionärerna inte har syftat till att få en diskussion om frågan om monarki eller republik, och det sade herr Ohlin naturligtvis därför att han själv inte vill ha en sådan debatt. Han förklarade nu visserligen att hans parti inte ansåg detta vara någon angelägen fråga. Vi vet dock att herr Ohlin brukar ge sådana besked beträffande sitt partis inställning även i andra känsliga frågor. Om två ledamöter inte följer med till Slottet vid riksdagens högtidliga öppnande, anses detta genast vara ett svårt partibrott. Man inser inom hans parti att det inte råder så stor frihet och finner det därför bäst att inte uttala sig bestämt i någon riktning. Jag undrar ändå om inte ställningstagandet i reservationerna 1 och 2 är ett djärvt försök att åtminstone se till att det inte under 1900-talet kan komma en kvinna på tronen. Man vill alltså inte bara stödja monarkin i allmänhet utan även se till att det inte blir en ordning, där en kvinna kan komma att släppas upp På tronen under detta århundrade. Jag undrar hur detta kan vara förenligt med den jämlikhetssträvan som man föreger sig ha. Nej, det ligger mycken grumlighet, särskilt inom folkpartiet, bakom denna fråga liksom i alla andra, och toleransen är där ganska liten mot säruppfattningar i viktiga frågor. Från herr Wahlunds håll rycker man nu fram längs en annan linje för att skapa sådana sympatier att man inte behöver uttala sig för republik. Från moderata samlingspartiet målas i stället upp en skrämselbild, där det bara står en man mellan demokratin och monarkin. Om denne unge man skulle gå bort, skulle vi alltså stå oss slätt. Då finge man rent av kanske tillämpa ett demokratiskt synsätt även i denna fråga. Medan man från detta håll alltså försöker ge intryck av att en paniksituation föreligger, ställer herr Wahlund frågan på följande sätt: Vad betyder det egentligen vem som är monark? Denne har ju ingenting att säga till om. Det spelar inte heller någon roll vem som sitter i utrikesnämnden. Beträffande frågan om regeringsbildningen gör man allt för att kringgärda monarkens befogenheter med så många regler att han inte heller där skall ha någon möjlighet att utöva inflytande. Efter denna förklaring säger herr Wahlund, att det därför gör precis detsamma vem som sitter där som monark. Ingen kan inbilla honom, säger han, att inte också en kvinna skulle kunna klara denna uppgift. Uppgiften är alltså så betydelselös att t.o.m. en kvinna kan klara den. Det är också en underbar tröst för likställigheten. Kontentan av de attacker som gjorts i dag är, trots allt, att man på borgerligt håll vill ge sken av att vara modern samtidigt som man på något sätt vill binda utredningen. Det är därför rörande att man hakar på just den beställning som vi på socialdemokratiskt håll uttalat oss för tidigare här i riksdagen, nämligen om en utredning av statschefens ställning. Innebörden av deras förslag är att man skall se till att åtminstone de som nu sitter här i kammaren, om det nu skulle gå så illa att det blir kvinnlig tronföljd, själva skall slippa uppleva detta.

Herr talman! Jag vill bara rätta till en missuppfattning som tydligen förefinns hos fru Nancy Eriksson och andra ledamöter. Syftet med reservationen är inte att se till att det inte kan komma en kvinna på tronen under detta århundrade. Med den tidtabell jag skisserade för en stund sedan skulle en grundlagsändring som den föreslagna kunna vara genomförd och i kraft i varje fall från och med den 1 januari 1972. Från denna dag har vi därmed öppnat möjligheten för en kvinna att komma upp på tronen. Det kan inte vara fru Eriksson obekant att en utredning om en grundlagsändring skulle beröra tre personer, som skulle komma i fråga som arvsberättigade till tronen, nämligen två män och en kvinna. Dessa tre går i så fall alla in i successionen. Man har alltså öppnat möjligheten att när som helst från och med det att lagen antages, en kvinna kan komma på Sveriges tron. Och detta är — jag vill gärna säga dess värre och kan än en gång anknyta till vad fru Thunvall sagt — mänskligt att döma någonting som kan hända, ty det ligger inte under mänsklig bedömning eller under mänskliga åtgärder hur snabbt tronskiften inträffar. Det enda vi vet är att från och med den dag lagen börjar gälla har möjligheten öppnats att det kan komma en kvinna på Sveriges tron.

Herr talman! Herr Johansson i Trollhättan satsar tydligen på detsamma som en annan talare i en annan debatt för några timmar sedan, att kammaren till stor del fått en ny personbesättning sedan sist. Men vi är ändå rätt många kvar, herr Johansson i Trollhättan, som kommer ihåg hur herr Johansson i Trollhättan och andra socialdemokrater har slingrat sig som ormar i myrstackar varje gång republikfrågan aktualiserats. Varför står kravet kvar i partiprogrammet? Jo, därför att man inte vågar avlägsna det — några skulle tycka illa om det också. Och det är nu en gång lättare att låta bli att vidtaga en åtgärd än att vidtaga den, om man inte vet vad man skall göra. Varför användes denna formulering i direktiven till grundlagberedningen, att det gäller att utreda statschefens ställning i en modern parlamentarisk demokrati? Jo, naturligtvis därför att for muleringen täcker båda möjligheterna — man har velat undvika att ta ställning. Varför mumlar man fram och tillbaka? Varför går man bakvägar och laborerar med behörighetsålder och tronföljdsbestämmelser i hopp om att kalken skall gå ifrån partiet? Nej, herr Johansson i Trollhättan, är det någonting som efter de senaste årens debatter står klart inte bara för flertalet av kammarens ledamöter utan säkerligen också för flertalet av svenska folket, så är det att socialdemokratin upplever denna fråga som en osedvanligt het potatis, som man vill slippa hantera.

Herr talman! Nej, herr Carlshamre, det är inte så att vi vill slingra oss undan något som vi är övertygade om är det rätta. Och en utredning av statschefens ställning kan ju också innebära att hela styrelseskicket utreds — det ligger i frågan. Jag begärde ordet när herr Carlshamre i sitt första anförande sade att jag hade uttalat mig suddigare nu än tidigare. Jag vill verkligen infe att det skall stå oemotsagt i protokollet, att jag i dag skulle ha givit sken av att ha en annan uppfattning i denna fråga. Jag tror inte heller att någon annan än herr Carlshamre kan hävda att jag inte skulle ha klargjort att jag önskar att rikets högsta ämbete, posten som statschef, inte skall ärvas utan att vi skall övergå till republikanskt styrelseskick. Däremot finns det väl en viss suddighet i herr Carlshamres uttalande om likställighet och om att man skall införa fullt kognatisk tronföljd, när man inte vill låta detta gälla från och med i dag. Man säger att vi har en prins som systematiskt har utbildats för uppgiften. Jag skulle vilja fråga vad det är för fel på prinsessan Christinas uppfostran för de uppgifter som statschefen skall utföra i detta land? Varför duger inte hon i dag lika bra som kronprinsen?

Herr talman! Herr Carlshamre säger att syftet är att säkerställa monarkin. Om det hade varit syftet, varför motionerar då inte herr Carlshamre om den saken i stället för att via en bakväg ta upp frågan? Man vet väl att det är alldeles utsiktslöst att på den bakvägen nu före utredningarna få ett ställningstagande till frågan om monarki eller republik. Man vet att många som är anhängare av monarkin inte accepterar den metoden. Det är omöjligt, herr talman, att undgå slutsatsen att man på högerhåll haft andra motiv, vilka mera haft att göra med PR för partiet än att nu få fram ett avgörande om den stora frågan som blir rest när grundlagberedningen är färdig med sina utredningar. För min del är jag inte ängslig. Jag tror att folkets vilja härvidlag ligger fast och inte kommer att ändras. Till fru Eriksson i Stockholm vill jag säga att jag tidigare klargjort vår inställning att alla nya tronföljare skall utses oberoende av kön. Fru Eriksson säger att vi tydligen vill se till att ingen kvinna kan komma på tronen under det här århundradet. För det första garanterar fru Eriksson tydligen olika personers livslängd på ett sätt som i verkligheten ingen kan göra. För det andra vill jag gärna slå fast att fru Eriksson är en glödande anhängare av republik. Skulle mot fru Erikssons vilja monarkin få fortsätta — jag är övertygad om att så blir fallet — menar fru Eriksson tydligen att den nuvarande tronföljaren bör föras åt sidan till förmån för en kvinnlig tronföljare. Fru Eriksson gör en intressant kombination av sitt kända glödande republikanska intresse och den ståndpunkt hon här intagit. Jag tror att det är mera realistiskt och mera överensstämmande med folkets vilja om man går på linjen att följande tronföljare — efter den nuvarande — bör utses oberoende av kön. På tal om att binda utredningen som fru Eriksson sade kan jag nämna att herr Johansson i Trollhättan och jag blivit överens om att reservation 2 inte binder. Däremot gör den ett förtydligande, ty det är, herr talman, inte säkert att man vid utredning om statschefens ställning därvid också utreder frågan om vilken person som skall träda till och bli statschef inom en monarki. Därför behövs ett förtydligande om att man skall utreda även frågan om vem som träder till och blir statschef inom ett monarkistiskt system. Ett sådant förtydligande kan väl inte utgöra någon olägenhet. Jag hoppas emellertid, herr talman, att dagens debatt skall leda till att grundlagberedningen, hur röstsiffrorna än i dag utfaller, skall känna sig moraliskt förpliktad. Herr Wahlund och herr Johansson i Trollhättan har gjort personliga åtaganden att utan onödig tidsatdräkt verkligen ta upp och belysa även denna fråga i ett större sammanhang.
Herr talman! Jag blev kallad ut ur kammaren ett slag av ett telefonsamtal; och nu får jag höra att fru Eriksson i Stockholm har blandat ihop två yttranden i mina anföranden. För att teckna en bakgrund till min inställning i frågan om monarki eller republik drog jag den slutsatsen att en monark inte bör ha något personligt politiskt inflytande. Sedan gick jag över till ett annat tema, nämligen den kvinnliga tronföljden. Fru Nancy Eriksson blandar friskt ihop dessa båda saker och påstår, att jag skulle ha sagt att det är så oviktiga ting som statschefen skall sköta att de kan klaras också av en kvinna. Någonting sådant har jag aldrig sagt; det är en konstruktion av fru Nancy Eriksson.

Herr talman! Statsutskottet är enigt om att anvisa ett investeringsanslag av 20,2 miljoner kronor för teckning av aktier i AB Gullhögens Bruk. Vi är inom utskottet oeniga om huruvida Duroxaffärens avveckling presenterats på ett riktigt sätt. Innan jag går över till kritik och granskning av redovisningen i Duroxaffären vill jag säga följande. Vi hade en interpellationsdebatt om Durox i höstas. Jag tänker inte stanna vid de frågeställningar som då togs upp; vad motionärerna har anmärkt på är ju bristande redovisning. Det andra är att jag personligen inte kände någon skadeglädje, när statsrådet Krister Wickman hade att redovisa Duroxaffären för riksdagen i höstas.

Jag tyckte att statsrådet Wickman hederligt och korrekt tog itu med Duroxfrågan och också erkände felaktigheter som hade begåtts. Enligt vår uppfattning borde den proposition, som statsutskottet har haft att behandla, ha varit lika orädd som statsrådet Wickman var vid det tillfället. I och för sig är det inte märkligt att ett och annat företag går med förlust, gör felaktiga investeringar och icke kan bemästra förändrade konjunkturlägen. Det ligger ju i hela företagsamhetens dynamik. Skall man vinna stora fördelar för företag och samhälle måste man ta vissa risker, och det betyder också ett och annat misslyckande. Det kan man ha rätt till. Vi är överens om att problemen i högsta möjliga grad måste undanröjas för dem som blir lidande på ett sådant misslyckande. 1 många av de statsägda företagen har det emellertid blivit dundrande förlus ter, och i allmänhet blir det små vinster i förhållande till företagens storlek. Statsrådet sade i höstas när denna fråga debatterades att det var anledning återkomma under våren när en proposition presenterades. Jag tror att femte avdelningens värderade «ordförande kommer att hävda att vi från oppositionens sida tycker om att suga på den här karamellen så länge som möjligt. Om departementschefen hade lagt fram en fullständig redovisning, hade motionen med anledning av propositionen icke behövt väckas, och om statsutskottet åtminstone under hand fått en fulllödigare redovisning hade vi ej behövt avge reservation. Jag skulle vilja fråga femte avdelningens värderade ordförande vad bakgrunden är till att man i en sådan här ömtålig fråga inte ger en bättre redovisning. Varför lägger man inte papperen på bordet efter den hårda kritik som förekommit? Är läget ännu sämre än man för närvarande vill låta påskina? Från oppositionens sida måste vi ställa oss den frågan när man behandlar redovisningen på detta sätt. Vi vet alltså att anläggningen från början var hårt nedkörd, att värdet ur företagsekonomiska synpunkter kanske inte var så högt som det borde vara och att priset möjligen var för högt. Beslutet om en tillbyggnad för 40 miljoner kronor skapade redan från början likviditetsproblem. Att maskininvesteringarna var felaktiga kan avläsas ur bokföringen; redan 1967 gjorde man en avskrivning på 10,5 miljoner kronor. Den redovisning som presenteras riksdagen är otillfredsställande. På s. 9 i bilaga A:2 till propositionen återges en vinstoch förlusträkning som är dels ofullständig, dels missvisande. Herr talman! Det är en allvarlig anklagelse som jag nu uttalat från denna talarstol. Jag begär nu att »försvaret» vederlägger denna anklagelse. Någon skugga kan inte falla över revisionsbolaget, då detta har garderat sig genom att reservera sig för oavsiktliga felaktigheter. Jag vill då fråga: Varför låter man Sveriges riksdag ta del av ett ofullständigt bokslut? Beror det på bristande respekt för riksdagens ledamöter? Tror man inte att de kan läsa siffror? År 1966 redovisades en vinst på 887 000 kronor. Denna har tillkommit genom ett koncernbidrag på 551 000 kronor och en vinst vid aktieförsäljning inom koncernen på 498 000. kronor. I verkligheten föreligger en förlust på 162 000 kronor. Vinsten vid aktieförsäljningen måste ha uppstått genom en direkt uppskrivning av värdena. Hur motiveras denna uppskrivning? Detta är en fråga som jag gärna skulle vilja ha svar på. Redan 1966 års bokslut visade att rörelsen borde ha avvecklats. I 1967 års bokslut redovisas ett koncernbidrag på 10,4 miljoner kronor. Om bolaget hade varit i privat ägo hade det i princip måste träda i likvidation. Det finns ytterligare en rad frågor som skulle kunna tas upp, men jag vill inte trötta kammaren med det. Jag är angelägen att framhålla att andra statliga industribolag icke har en så otillfredsställande redovisning som Durox. Låt mig till sist yrka bifall till Kungl. Maj:ts förslag att AB Gullhögens Bruk rycker ut som brandkår och att ett investeringsanslag på 20,2 miljoner kronor anvisas för aktieteckning. Jag yrkar också bifall till reservationen om en utredning om Duroxföretaget.

Herr talman! Låt också mig först slå fast att det i utskottet inte rått några delade meningar när det gällt förslaget att anvisa ett investeringsanslag på 20,2 miljoner kronor för tecknande av aktierna i Gullhögens Bruk. I det läge i vilket Duroxföretaget befinner sig anser vi åtgärden att teckna aktier i Gullhögens Bruk nödvändig, och ingen i utskottet har velat motsätta sig anslaget. Jag skall, herr talman, inte upprepa alla de skäl för reservationen som herr Lothigius så klart redovisat från talarstolen. Låt mig bara helt kort säga att reservationen tillkommit därför att vi reservanter anser att den redovisning av Duroxaffären som lämnas i propositionen är alldeles för knapphändig och ofullständig. I propositionen anges det att statens förlust på Svenska Durox uppgår till cirka 45 miljoner kronor. Ifrån talarstolen har nyligen nämnts större belopp. Enligt vår mening är det angeläget att en fullständig redogörelse för orsakerna till denna stora förlust lämnas. Kapitalförlusten uppgår till mer än 100 000 kronor per anställd. Det är en betydligt större summa än vad som har betalats ut i löner till de anställda under de tre åren. I utskottsmajoritetens motivering för att inte gå med på kravet på en utredning om anledningen till den dåliga lönsamheten hänvisar utskottsmajoriteten bl.a. till den information som statsrådet Wickman gav i frågestunden i riksdagen i höstas då just Duroxproblemet diskuterades. I den frågedebatten framhölls det från flera håll, bl.a. av statsrådet Wickman, att Duroxaffären ändå kan ha det goda med sig, att den kan ge viktiga lärdomar. Då vill jag bestämt hävda, att en första förutsättning för att man skall kunna dra lärdom av Duroxaffären är att en fullständig utredning sker och att denna redovisas både inför riksdagen och inför ägarna av Durox, det svenska folket. Den revisionsbyrå som upprättat redogörelsen för de ekonomiska förhållandena reserverade sig för felaktigheter, såsom vi nyss har påmints om. Man skyller på tidsnöd som ett skäl för att vissa brister i redovisningen finns. Här är det enligt reservanternas mening ett gemensamt intresse att få fram en utförlig redovisning av samtliga omständigheter som föranledde Duroxförlusten, och det förvånar mig, herr talman, att utskottsmajoriteten inte kan gå reservanterna till mötes i detta krav. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen.

Herr talman! Också jag skall fatta mig kort. År 1965 beslöt riksdagsmajoriteten att staten skulle förvärva aktierna i Svenska Durox AB. Det förvärvet skedde trots alla varningar och trots avslagsyrkanden från oppositionen. Också inom den socialdemokratiska riksdagsgruppen höjdes i varje fall ett par röster som var mycket kritiska mot förvärvet. Statsutskottets majoritet och även riksdagsmajoriteten tog ganska lätt på varningarna, och från regeringshåll försäkrades att det inte var något konkursmässigt företag. Man ville ge riksdagen ett intryck av att förvärvet var noga genomtänkt och att det fanns goda utsikter till en lönande verksamhet. Man ville också ge ett intryck av att staten genom att gå in på denna marknad kunde hjälpa till att skärpa konkurrensen på byggnadsmaterialområdet och pressa priserna på lättbetong och mineralull. Sedan företaget har varit i statens ägo drygt tre år måste Duroxbolaget försäljas. Det kan inte undgå att väcka en viss uppmärksamhet att det då försäljs till Gullhögens Bruk, ett av de verkligt stora enskilda företagen i byggnadsmaterialbranschen. Statens förlust på Duroxaffären beräknar regeringen till 45 miljoner kronor. Jag vill gärna säga, herr talman, för undvikande av allt missförstånd, att det i och för sig inte är så anmärkningsvärt att ett företag drabbas av förluster eller att ett företag måste läggas ner. Företagandet, vare sig det är statligt eller enskilt, är alltid förenat med risktagande. Men den kritik som från socialdemokratiskt håll har riktats mot den enskilda företagsamheten för bristande insyn, bristande information till de anställda och dålig planering i olika avseenden har varit ganska hård. Därför bör det i detta sammanhang sägas ut att Duroxaffären förefaller vara ett praktexempel på dålig insyn, bristande information till de anställda och dålig planering. Efter att i tre år ha ägt detta företag gör staten en förlust på 45 miljoner kronor. Nog vore det ändå motiverat att riksdagen och allmänheten fick en mera utförlig redogörelse för orsakerna till denna förlust. även om — vilket jag är helt på det klara med — förluster ibland inte kan undvikas inom olika verksamhetsgrenar, är den här aktuella förlusten av en sådan storleksordning, med hänsyn till Durox tid som statligt företag, att en utförlig redogörelse är mer än väl motiverad. Den skulle visa vad som verkligen har legat till grund för företagsledningens handlande. På detta område har vi nu en alltför bristfällig redovisning. Hur har förlusterna kunnat bli så stora?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

Herr talman! På en punkt är utskottet — vilket här har omvittnats — fullständigt enigt, nämligen beträffande anvisande av medel för tecknande av aktier i AB Gullhögens Bruk. I anledning av propositionen har vi haft en rad motioner att behandla, vilka samtliga har tillstyrkt medelsanvisningar. De borgerliga motionerna i detta sammanhang har däremot velat ha räfstoch rättarting genom en större utredning. Vidare föreligger en motion som berör vissa möjligheter till vidgad insyn. Den del av denna motion som berör det nämnda problemet behandlas av bankoutskottet, varför statsutskottet ej behandlat just detta ämne; denna motion är således delad på två utskott. Däremot har vi haft en ingående debatt om de motioner som krävt en fördjupad utredning om anledningarna till att företaget har gått så dåligt. Jag vill erinra om att industriministern vid förra årets riksdag gav en mycket uttömmande och öppenhjärtig redovisning för de fakta som låg bakom denna affär. Av den redovisningen framgick — koncentrerat uttryckt — att investeringarna i företaget blivit väsentligt större än man ursprungligen kalkylerat med. Om jag minns rätt hade man från begynnelsen räknat med 6 å 7 miljoner kronor, medan det slutliga beloppet kom att röra sig om 30 miljoner kronor. Detta tillsammans med den strukturförändring på marknaden som ägde rum, varigenom företagets produkter kom att efterfrågas i betydligt mindre omfattning än man ursprungligen räknat med, var de faktorer som tillsammans gjorde att man inte kunde driva företaget lönsamt. I detta läge tog man upp diskussioner om samverkan med andra företag i branschen och samtidigt undersökte man förutsättningarna för att klara personalproblemen. I motionerna har man talat om att man vill ha alla papper på bordet, men varken i motionerna, vid utskottsbehandlingen eller här i kammaren har man preciserat vad det är som enligt motionärernas och reservanternas mening saknas i den redovisning som hittills har lämnats. Jag tror inte att det är något enskilt företag som i motsvarande situation tillnärmelsevis har lämnat en så öppenhjärtig och ingående redovisning som den industriministern lämnade vid höstens riksdag. Jag kan förstå dem som vill ha denna karamell, om jag nu skall tillgodose herr Lothigius” önskan att tala om denna karamell, att suga på även i framtiden. Man jag tror att man här har gjort sig skyldig till betydande överdrifter, då man försöker skapa ett intryck av att det i redovisningen från industriministerns sida skulle ha förekommit något slags smussel som borde redovisas mera öppet inför allmänheten. Såvitt jag har kunnat finna av de redogörelser som har lämnats har han klart angivit skälen till denna transaktion. Enligt min mening är de skäl som han anfört bärande för de åtgärder som har vidtagits. Därför ber jag, herr talman, att få yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Herr Lindholm sade att reservanterna vill ha räfstoch rättarting. Det begär vi inte. Vi vill heller inte ha den karamell att suga på som har omtalats i många sammanhang här. Vad vi vill är att riksdagen och ägarna, de som har släppt till pengar till Duroxförlusten, det svenska folket, skall få en fullständig redovisning för skälen till den stora förlusten. Detta tycker jag, herr Lindholm, är ett välmotiverat krav. Herr Lindholm gjorde gällande att om det hade varit ett enskilt företag, hade insynen säkert inte varit bättre. Jag vill säga, att om detta hade varit ett enskilt företag, så hade det blivit försatt i konkurs, och då hade det blivit en öppen redovisning. Visst kan det ske förluster även i enskilda företag — det har understrukits både i höstens debatt och redan förut här i dag från talarstolen. Vi kan väl komma överens om, herr Lindholm, att informationen har varit bristfällig hela tiden i fråga om Durox. Köpet var dåligt underbyggt. Det var dålig information under den tid då företaget var i drift. Det riktades stark kritik mot informationen till både kommunala myndigheter och anställda vid avvecklingen. Skulle vi inte kunna komma överens om att bryta denna kedja av dålig information och i sista akten av Duroxdramat anslå en annan ton och komma överens om att begära en utförlig redovisning?

Herr talman! Femte avdelningens värderade ordförande säger att reservanterna inte har givit något besked om vilken förändring de vill ha i den redovisning som har lämnats. Jag försökte ange en sådan. Jag vill påstå att någon balansräkning för Svenska Durox AB i egentlig mening inte finns i de åberopade bilagorna, det finns enligt min mening endast en oriktig och kamouflerad eller om man så vill ofullständig vinstoch förlusträkning. Var man vill veta är t.ex. hur den uppskrivning av aktierna i Svenska Durox AB som skedde 1966 med 498 000 kronor kan motiveras. Det är en av frågeställningarna. Läser man vidare finner man i Skifferoljebolagets balansräkning den 30/6 1965 bland kostnaderna poster av investeringsnatur uppgående till 1,16 miljoner kronor. Man frågar sig om detta kan vara en förhandsavskrivning på eventuella övervärden vid Duroxköpet. Samma fråga kan ställas beträffande motsvarande post på 1,38 miljoner kronor i bolagets bokslut den 31/12 1966. Varför har man företagit avskrivningar om det rör sig om kostnader av investeringsnatur? Det pekar ju på att det inte gäller årskostnader och att det inte handlar om avskrivningar på investeringar och att det alltså inte borde ha varit avskrivningar. En annan fråga gäller avvecklingsförlusten beträffande AB Svenska Stenhus. Den som känner till husfabrikation vet att ett sådant företag under en tioårsperiod måste stå för eventuella kostnader som kan uppstå vid leverans av hus. Då frågor man sig: Vem skall stå för de kostnader som kan uppstå på grund av leveranser från detta företag? Det här är bara några allmänna synpunkter; man kan ha flera funderingar rörande bokföringen.
Herr talman! Det blir väl en diskussion om påvens skägg mellan herr Eriksson i Arvika och mig, om vi skall diskutera vad som är att betrakta som en fullständig redovisning. Jag hänvisar till förra årets redovisningar liksom till den som återfinns i årets proposition. Herr Lothigius var kanske litet djärv när han sade att den lämnade balansräkningen är vilseledande. Han borde nog vara något försiktigare i sina värdeomdömen på den punkten.

Herr talman! Vi behöver här ett välljudande namn på en ganska dyster period och därför skulle jag vilja föreslå att vi resonerar om den senaste treårsperioden i Kvarntorpsbolagets historia under rubriken »Från Askberget till Gullhögen». Benämningen har den fördelen att den låter ana att verksamheten i ganska hög grad har kännetecknats av alkemistiska ansträngningar, och detta är också fallet. Men liksom tidigare alkemister har de nu ansvariga varit föga framgångsrika. Man har nalkats verkligheten med ganska naiva föreställningar om allting som man skulle kunna åstadkomma och en arrogans mot realiteter som kommit att straffa oskyldiga, nämligen de anställda i det här socialistiska experimentet och skattebetalarna. Därför tycker jag att man har anledning att närmare granska vad som verkligen förekommit. Det gör jag inte på grund av någon önskan att surt kritisera, utan därför att jag anser att vi behöver bedömningar på vilka vi kan grunda våra framtida ställningstaganden. I propositionen anges nu en förlust på 44 miljoner kronor som ju, herr talman, är ett högst ansenligt belopp. Jag vill emellertid göra gällande att den verkliga förlusten är betydligt större, vilket också framhållits av några tidigare talare. Vid bestämningen av förlusten på denna transaktion har man i propositionen gått till väga på följande sätt. Man har «uppskattat = Skifferoljebolagets, SSAB:s, eget kapital i början av treårsperioden och sedan sett efter hur stort det kapitalet var i slutet av perioden. Skillnaden däremellen är 44 miljoner kronor, vilket man säger utgör förlusten. Svagheten i denna beräkningsmetod skall jag här försöka ange i fyra punkter. Till att börja med är det så att SSAB har haft ränteinkomster på fordringar som uppstod i samband med avvecklingen av Kvarntorp. Under perioden har man sålunda tillförts pengar utifrån, och de pengarna har inte lämnats vidare till staten som utdelning utan har satts in i verksamheten, vilket innebär att de har förbrukats av Durox. Dessa inkomster utifrån, som alltså har svalts av Durox under denna period, uppgår till ungefär 8 miljoner kronor. Därmed är förlusten uppe i 52 miljoner. Sedan är det så och det är min andra punkt — att det vid sidan om Durox finns ett bolag som heter Rockwool, där staten äger 50 procent och danska intressen de övriga 50. Det bolaget har under perioden varit rimligt framgångsrikt. Det har stigit i värde med ungefär 3 miljoner kronor — om man tillämpar samma beräkningsmetoder — och utdelningarna har uppgått till 1 miljon. Med den beräkningsmetod som här använts har dessa belopp också slukats av Durox. Om vi bortser från Rockwoolpengarna och koncentrerar oss på det företag där staten har haft det verkliga ansvaret för fögderiet, kvarstår att förlusten blir ytterligare 4 miljoner kronor. Därmed är förlusten uppe i 56 miljoner kronor. Den tredje punkten är att Gullhögen skall erlägga en köpeskilling för de tillgångar som övertages och som uppgår till ungefär 32 miljoner kronor. Men 24 miljoner av detta belopp skall inte erläggas kontant utan betalas under en 20-årsperiod. Visserligen skall det utgå ränta på pengarna, men den räntan är lägre än den köparen skulle ha varit tvungen att erlägga om han anlitat en annan finansieringsform. Denna räntefavör innebär att nuvärdet av köpeskillingen måste justeras ned. Om jag räknar mycket hyggligt och säger att den favören kan beräknas till 1 procent, så betyder det en nedjustering av köpeskillingen på 3 miljoner kronor. Varför har man då gjort på detta sätt? Ja, förklaringen är mycket enkel. För köparen är det likgiltigt om han får låg ränta och litet högre köpeskilling, men för herr Wickman är det inte likgiltigt, ty den högre köpeskillingen redovisas sedan i det egna kapitalet, i SSAB, och kommer därmed ställningen att se bättre ut än vad den i själva verket är. Det tycker jag är en intressant manipulation. Om jag tar hänsyn till dessa 3 miljoner, så är förlusten uppe i 09 miljoner kronor. Vidare köper inte Gullhögen Duroxbolaget utan endast de olika tillgångar som bolaget har, och det är nu ett ganska ovanligt förfarande vid stora affärstransaktioner av denna typ. Jag har grubblat över vilken förklaringen där kan vara. En annan underlighet är att revisorerna i sin skrivning, som finns intagen i propositionen, påpekar att »det ej varit möjligt att utreda och vid balansräkningarna ange beloppen för ställda panter och ansvarsförbindelser». Nu är det emellertid så att två underligheter tillsammantagna ibland ger en förklaring, och den förklaring som jag tyckt mig skymta är att det i själva verket finns omfattande garantiförbindelser av riskabelt slag i Duroxkoncernen och att Gullhögen vill undvika att ikläda sig sådana åtaganden. Åtminstone vill man inte göra det utan en väsentlig reducering av köpeskillingen. Det vore dock otrevligt för säljaren, ty då skulle tillgångarna i SSAB:s vinstoch förlusträkning vid slutet av treårsperioden vara lägre än de nu ser ut att vara. I väntan på konkreta uppgifter uppskattar jag värdet av dessa framtida nu dolda förluster till ungefär 5 miljoner kronor. Därmed är jag uppe i en total förlust på 64 miljoner kronor, vilket är 20 miljoner kronor mera än vad som anges i propositionen.

Summan av detta blir 64 miljoner kronor. Herr talman! Den verkliga förlusten är alltså väsentligt högre än den som industriministern angivit.

I själva verket är de verkliga förlusterna så omfattande att de ger en synnerligen intressant förklaring till att bolaget i fråga måste avyttras på fjorton dagar i slutet av förra året. Hade bolaget fortsatt sin verksamhet ytterligare några månader, skulle det ha blivit oundvikligt att upprätta en likvidationsbalansräkning. Enligt 142 8 aktiebolagslagen skall sådan balansräkning upprättas när det föreligger risk att mer än två tredjedelar av aktiekapitalet i ett bolag förbrukats. Ytterligare underskott hade medfört att denna gräns definitivt överskridits. I själva verket vill jag göra gällande att denna gräns sannolikt var överskriden redan 1968 och att man haft anledning att upprätta en sådan balansräkning åtminstone för vissa i koncernen ingående bolag. Självfallet är, såsom jag nu försökt göra gällande, det allvarliga icke alla de miljoner i förlust som svenska folket lidit, utan den förlust som vi drabbats av i vår tilltro till regeringens sätt att hantera en viktig angelägenhet.

Herr Wickman har förvisso haft insyn i vad som hänt i Duroxfallet. Man hoppas åtminstone att han haft det — man tvivlar kanske också på denna punkt med tanke på vad som hänt under dessa tre år. De anställda, kommunen och riksdagen har dock icke haft en sådan inblick. Ett av de motiv som brukar anges för statligt företagande har därigenom blivit djupt komprometterat. Jag skall i några punkter peka på var de allvarliga bristerna i informationen legat. 1. Den ursprungliga propositionen om förvärvet av Durox var ett utomordentligt magert dokument. Där saknades något så elementärt som en koncernbalansräkning. Det fanns inga lönsamhetskalkyler och investeringsplaner redovisade, och såvitt jag fått mig berättat kom det egentligen icke fram något ytterligare material vid behandlingen av propositionen. 2. De = förvaltningsberättelser som lagts fram under perioden ger mycket dålig ledning beträffande vad som egentligen hänt. 3. Finansdepartementets bok om statliga företag ger ett vilseledande intryck. Där nämns »igångkörningssvårigheter» och »rörelseförluster» för Durox, men något klarspråk förs inte. 4, Enligt pressuppgifter har de anställda klagat på bristfällig information. Det kan för övrigt påpekas att SSAB inte har någon egen personaltidning. 5. Man har valt en affärsform, kommissionsförfarande, som starkt försvårat möjligheterna att bedöma utvecklingen och i bokföringen inte hållit isär de olika verksamheterna. Det är inte bara jag som säger detta, utan även revisorerna har klagat på möjligheterna att hitta rätt i bokföringsmaterialet. 6. En verkställande direktör i bolaget försvann, men såvitt jag förstår utfärdades i samband därmed ingen presskommuniké som skulle kunna ge upphov till frågor angående rörelsen. 7. Inga höga ideal vad beträffar informationer till anställda eller till kommunen uppnåddes av staten vid försäljningsförhandlingarna. Sådana informationer är kanske svåra att ge av affärsmässiga skäl — såsom herr Wickman också gjorde gällande under den frågestund i höstas då saken diskuterades — men motsvarande argument på den privata sidan brukar inte mottagas med någon större förståelse. 8. I den föreliggande propositionen ges i själva verket ett mycket knapphändigt material om Durox — det som finns är svårtolkat även för experter. 9. Propositionen innehåller inga uppgifter om Gullhögens verksamhet. Detta är förvånande eftersom de beslut vi har att fatta i dag mera gäller Gullhögen än Durox. Jag är för min del medveten om att det funnits visst såsom strängt konfidentiellt betecknat material i statsutskottets femte avdelning. Jag vet inte om detta delats ut, men det har anmälts att materialet existerar. Ifrågavarande dossier — strängt konfidentiell alltså — innehåller för det första den helt offentliga verksamhetsberättelsen för Gullhögen. För det andra finns där en kortfattad värdering av Gullhögenaktierna, utförd av Gullhögens egen revisor. Jag tycker för min del att detta icke kan anses vara ett tillräckligt beslutsmaterial för riksdagens ledamöter. För att kammarledamöterna inte skall skrida till beslut utan att ens ha sett Gullhögens förvaltningsberättelse har jag tagit den med upp i talarstolen för att förevisa den. Jag hade också tänkt be herr talmannen att till protokollet få ta vad jag tycker behöver finnas någonstans i riksdagens tryck, nämligen en koncernbalansräkning och en vinstoch förlusträkning för koncernen. Men såvitt jag förstår är det inte möjligt att ta materialet till protokollet utan att jag läser upp dokumenten från talarstolen, och det skall jag till alla parters nöje be att få slippa. Nåväl! I motionerna 1I1:909 och II: 1045 yrkas bl.a. att man måtte närmare utreda de transaktioner som behandlas i proposition nr 11. Mot bakgrund av den kritik som kan riktas mot regeringens presentation av frågorna anser jag detta motionskrav ytterst berättigat. Vad utskottsmajoriteten anfört i denna fråga, nämligen att full redovisning redan givits, avslöjar såvitt jag förstår att utskottsmajoriteten inte kunnat eller inte velat granska de olika transaktionerna och de informationer eller uteblivna informationer som rör dem.

Jag har, herr talman, denna uppfattning i ännu högre grad sedan jag försökt att titta in i Duroxmörkret. Herr Wickman har förvisso en chans att efterleva sin princip genom att i kammaren stödja kravet på ytterligare utredning. För min del vill jag alltså yrka bifall till detta motionskrav. Även om man har förlorat många miljoner och man har hindrat insyn i verksamheten, kanske det finns andra förlåtande drag i denna verksamhet. Nej, jag tror inte det. Jag skulle i all hast vilja titta på fyra olika punkter som herr Lange mer eller mindre fäste uppmärksamheten på såsom mål i samband med att Durox inhandlades 1965. 1. Trygghet åt de anställda. Ja, här föreligger alldeles uppenbart en skillnad mellan vilja och kunna. Duroxaffären har som vi vet lett till omfattande friställningar av anställda, och om inte det expansiva Volvo hade funnits i Skövde, hade situationen ur social synvinkel i dag varit ytterst obehaglig. 2. Forskning och utveckling inom byggmaterielbranschen. I propositionen talar herr Lange på ett flertal sidor om sina vittsyftande idéer på detta område. Men jag tror att vi alla här kan vara överens om att dessa ambitioner i själva verket långt ifrån har infriats. 3. Priskonkurrens. Det förefaller som om tanken att hålla låga priser på tillverkningen i själva verket inte kommit på skam, men det beklagliga är att detta har blivit fallet mot företagets vilja och att det faktiskt är en av anledningarna till att det har gått så dåligt för företaget. I finansdepartementets skrift om statliga företag 1967 uttalas om Durox att »prisnivån förbättrades något». Vad menas med ordet »förbättrades»? Den oskyldige och hoppfulle kanske tror att departementet med detta menar att man lyckats att sänka priserna. Vad man i själva verket belåtet konstaterade var att man något lyckats höja prisnivån. 4. Miljöfrågor. För att få halvfabrikat till tillverkningen har Durox på dispens från naturvårdsverket drivit s.k. fältugnar. Denna dispens utgick den sista december 1968. Vad man skulle ha tagit sig till efter den dagen vet inte jag. Såvitt jag förstår förelåg inte någon planering av hur man tänkt bära sig åt när denna dispens utgick. När det nu har blivit en privat ägare har denna fabrikation av halvfabrikat ordnats på annat sätt och ugnarna har, vilket ur miljösynvinkel för Skövde är mycket behagligt, kunnat stängas. Herr talman! Jag har varit tvungen att här anslå en ganska kritisk ton. Definitivt finns det inte någon anledning att uppfatta denna kritik som ett totalt fördömande av allt statligt företagande. Först och främst är jag, liksom flera tidigare talare, starkt medveten om att man även inom det privata kan göra missgrepp som kan leda till stora förluster. Vanligen tror jag att dessa förluster beror på risktagande som är nödvändigt om man vill driva en ekonomi uppåt-framåt, under det att det här i själva verket är fråga om utomordentlig vanskötsel. Man skall inte heller göra ett totalt fördömande av all statlig verksamhet därför att det i många fall finns mycket starka skäl just för den företagsformen. SJ och Vin & Spritcentralen och annat är exempel på verksamhet som lämpligen bör drivas i statlig regi. Jag kan också tänka mig statlig verksamhet inom just de delar av ekonomin där tekniken avancerar som snabbast och ställer mycket stora krav på resurser och utvecklingsarbete. I en situation där så många knyter hänförda förhoppningar till en socialisering kan jag också tänka mig att det är bra att man behåller en del statliga företag så att man därmed får underlag för jämförelser åtminstone om konkurrensen sker på lika villkor, så att dessa jämförelser blir rättvisande. Kanske man också kan tänka sig att staten i ett eller annat fall skall göra portföljinvesteringar precis som staten nu gör i Gullhögen. Av denna anledning vill jag heller inte motsätta mig aktieteckningen i Gullhögen. Men, herr talman, det är just som underlag för sådana här jämförelser mellan det privata och det statliga som jag vill betrakta erfarenheterna från Durox. Vad som alltså oroar mig är icke så mycket den utomordentligt dåliga ekonomiska effektivitet som har kännetecknat Durox, utan det är vad vi nu egentligen talar om och som vi kan kalla ett visst hot mot de demokratiska krafterna. I ett samhälle där den totala maktpotentialen stiger — och det gör deni ett avancerat samhälle — blir det viktigare än någonsin att hitta former för maktfördelning. Det viktiga är inte så mycket vem som styr som vem som tämjer dem som styr. Med ett väsentligen privat näringsliv har man ett samhälle som kan tämja dem som styr, men när man har ett socialiserat näringsliv blir det genast mycket svårare att hitta någon som kan kontrollera dem som styr. Vi ser klara exempel på det i fallet Durox och den oerhörda ansträngning som åtminstone enligt min mening — har gjorts för att dölja verkligheten för folket. De som så småningom här kommer att rösta mot kravet på ytterligare utredning angående Durox blir i själva verket levande bevis på hur svag denna kontrollfunktion redan är. En ganska god illustration till denna maktfullkomlighet fick vi i Duroxfallet, när staten år 1967 under visst hot förhandlade om att överta Ytong. Man hotade enligt pressuppgifter bl.a. med att utvidga kapaciteten vid Durox så att Ytong skulle bli tvunget att slå igen eller åtminstone att minska utbyggnaden vid sin fabrik på Öland med sociala och ekonomiska påfrestningar för denna fattiga landsända som följd. I detta inlägg, som är mitt s.k. jung frutal inför denna kammare, har jag varit tvungen, herr talman, att ta till orda för att diskutera en föga jungfrulig verksamhet.

Vad Stagnelius enligt min uppfattning skriver till en del socialdemokratiska näringspolitiker är följande: »Grymt verklighetens hårda band mig trycka, av törnen blott en efterskörd jag samlar på glädjens fält och likt ett korthus ramlar var väntad jordisk fröjd, var dröm av lycka.»

Herr talman! Jag ber först att få begagna det privilegium som en äldre riksdagsledamot har när han lyssnat till ett jungfrutal och lyckönska herr Burenstam Linder till det anförande som han nyss har hållit. Det förtjänar enligt min uppfattning att klassificeras som ett av de tyngst vägande jungfrutal vi har hört i denna kammare på rätt lång tid. Herr Burenstam Linder har berört så många saker på ett upplysande sätt att han gjort onödiga en del av de påpekanden jag hade tänkt anföra, vilket jag är säker på att kammaren uppskattar. Får jag emellertid lov att understryka att det är något mycket väsentligt att riksdagen och Sveriges folk har fått en utomordentligt otillräcklig och dålig redovisning av Duroxföretagets utveckling under senare år. Det går inte att, som herr Lindholm gjorde, börja tala om vad som skedde mot slutet av år 1968. Den mörkläggning som utan tvivel har förekommit gäller närmast förhållandena under 1967 och 1968. Under våren och sommaren 1968 stod det fullt klart att detta företag hade stora svårigheter. Men det kom sannerligen inte fram i den redovisning som lämnades. Duroxchefen själv slog larm på sommaren. Detta avspeglades inte i någon informationsverksamhet från regeringens sida. En del socialdemokratiska tidningar skrev sedan, att »det var tur att det inte läckte ut före valet» hur det verkligen förhöll sig med Durox. Det yttrandet ger en god bild av den socialdemokratiska attityden. Jag undrar hur de socialdemokratiska statsråden med herr Wickman i spetsen kände sig när de under valkampanjen i glödande ordalag talade om den statliga företagsamhetens expansion, trots att de visste att det fanns ett omedelbart aktuellt fall av gruvligt misslyckande. Det största nyförvärvet i kedjan av statliga företag på mycket länge hade på kort tid ådragit sig en förlust som först uppskattades till 35 å 40 miljoner kronor och sedan redovisades till 45 miljoner kronor men som herr Burenstam Linder har påvisat i varje fall är väsentligt större än 45 miljoner kronor. Hur kände Ni Er, herr statsrådet Wickman, när Ni talade på det sätt Ni gjorde under valkampanjen samtidigt som Ni förmodligen gjorde en liknande reflexion som senare er press: Hoppas att detta inte läcker ut före valet! Den redovisning som lämnades 1968 i »Statliga företag» var verkligen inte bara otillräcklig utan direkt missvisande. Det är en på utsidan mycket blomsterrik publikation, men det var sannerligen inte något blomstrande företag som man hade att redogöra för på tal om Durox. Det är nödvändigt, herr talman, att säga några ord om hur man där skrev om ett företag som strax efteråt visade sig ha förlorat minst 50 miljoner kronor — det är viktigt att Sveriges tolk, som får betala förlusterna, får veta vad som verkligen har skett. Denna publikation vände sig till en större krets av människor, och där fick man läsa följande.

Varulagerreserverna har minskat med 260 000 kronor men lagret är upptaget till lägsta tillåtna värde. Varken vinst eller förlust redovisas för 1967. Vem kan av detta läsa ut hurudant det verkliga läget var? På ett annat ställe talar man om en avskrivning med användandet av en fond. Avskrivning hade gjorts med 10,4 miljoner kronor, därav hade 10 miljoner kronor skrivits av mot den industriella omställningsreserven, och sedan redovisar man ett underskott på 0,2 miljon. Det klargöres inte att det gäller en transaktian där man förgyller årsresultatet med en bokföringsåtgärd. Det bör också observeras att en så vilseledande skildring kom till stånd vid en tidpunkt när de dystra erfarenheterna från första delen av 1968 redan var kända. Trots detta hette det i framställningen att »förutsättningarna för koncernens produkter anses för 1968 vara goda». Herr statsråd! Vill Ni bestrida att om man lämnar en sådan beskrivning i en berättelse från ett enskilt företag och sedan slutar med detta optimistiska konstaterande, så kan detta med rätta uppfattas som att företaget haft vissa svå righeter med nya maskiner etc. men att utsikterna ter sig ganska goda? I verkligheten blev det i stället en kapitalförlust på ett halvt hundratal miljoner kronor som måste redovisas innan året hade gått till ända. Man kan, herr talman, inte underlåta att fråga sig om herrar Lange och Wickman verkligen följde så dåligt med utvecklingen att de under sommaren 1968 ingenting anade av allt detta. Talade ingen av styrelsen med någon av dem under våren och sommaren, eller uppsköts hela saken av politiska skäl till efter valet? Bragtes aldrig Duroxaffären på tal vid de dagliga regeringsluncherna? Regeringens övriga ledamöter har ju också ett ansvar och därför anspråk på att bli informerade. Skattebetalarna, som är de verkliga aktieägarna, borde få besked på denna punkt. Statsrådet Wickman har haft samma tendens som herr Lindholm nyss att nästan bara tala om slutet av 1968, alltså sedan kraschen var verklighet. Jag hoppas verkligen att herr Wickman denna gång skall vara villig tala om utvecklingen under 1967 och 1968. Och herr Wickman får inte undandra sig att här uppträda på regeringens vägnar även om han kanske anser att statsrådet Lange borde ligga närmare till hands att göra det. Sammanfattningsvis på denna punkt vill jag säga att det är uppenbart att en mörkläggning har förekommit som står i skärande motsättning till statsrådet Langes löfte att Sveriges folk skulle få följa utvecklingen av detta företag mycket nära. Syftet med förvärvet var ju att staten skulle se till att det blev konkurrens och att lämplig prisutveckling främjades. Den dittillsvarande prisutvecklingen på gasbetong och dylikt gav inte anledning till några särskilda farhågor för skadlig prispolitik. Regeringen lyssnade inte till de varningar som uttalades beträffande företaget. Efteråt beklagar man sig i offentliga uttalanden över att prisutvecklingen blivit ogynnsam. I propositionen erkänner man att marknadsutvecklingen är något som man naturligtvis vid en bedömning bör ta hänsyn till, men tidigare var man blind på den punkten. Lärdomen är att i detta viktiga fall det statliga företaget har misslyckats. Det går inte att skylla på marknadsutvecklingen under en viss kort period. Under sådana skiftande betingelser får också enskilda företag arbeta. Observera att även regeringens långtidsbedömning för detta företag i höstas blivit så ogynnsam att man fann att det inte är ekonomiskt försvarligt att försöka rekonstruera företaget och tillskjuta nytt kapital. Både korttidsbedömningen och långtidsbedömningen är alltså nu en helt annan än den på regeringshåll var tidigare, trots alla de varningar som då uttalades från oppositionshåll. Mot denna bakgrund måste man, som redan ett par föregående talare har gjort, dra vissa slutsatser. Även om man inte bör generalisera med utgångspunkt i ett enda fall, är detta dock ett så pass extremt fall och bristerna i informationen så tydliga att det motiverar vissa viktiga slutsatser. Den första av dessa slutsatser gäller de socialdemokratiska kraven på en utvidgad statlig ekonomisk företagsamhet och åsikten att en sådan verksamhet i och för sig skulle vara ett medel att uppnå ökad effektivitet inom näringslivet. Denna förkärlek för statlig företagsamhet, som avspeglas i så många yttranden av herr Wickman och andra, är ogrundad. Ingenting har kunnat anföras som tyder på att staten skulle vara speciellt skicklig att driva industrier, snarare tvärtom. Man kan exemplifiera även med andra fall än detta, men jag skall inte göra det nu. Den andra slutsats som kan dras av det nu inträffade gäller den på regeringshåll ofta framförda satsen att om i något fall enskild företagsamhet inte lyckas riktigt bra, så bör staten ta hand om verksamheten och sköta den bättre. Detta påstående hänger uppenbarligen i luften; ingen människa vet om staten i det ena eller andra fallet kan förbättra verksamheten. Själva det tysta antagandet att staten bör ingripa om förhållandena inte är alltigenom tillfredsställande inom det enskilda näringslivet och att allt då skall bli nära nog hundraprocentigt bra är tydligen ogrundat. Man får hitta på en annan motivering om man av principiella skäl vill att staten skall utvidga sin företagsamhet. : Den tredje slutsatsen gäller det faktum att dei bakom diskussionen rörande investeringarna under de senaste två åren har legat ett antagande på regeringshåll att staten har möjlighet att se till att investeringarna görs där de bäst behövs och där de medför den största samhällsekonomiska nyttan. Får jag fråga statsrådet Wickman: Vill statsrådet Wickman bestrida att Duroxaffären visar att staten på ett sällsynt olyckligt sätt dirigerat investeringar som utan ett statligt ingripande skulle ha fått en mer fruktbärande användning? Vill statsrådet Wickman bestrida att det uttalades varningar för denna statliga politik och att regeringen sköt dem åt sidan och sade att det här begrep man själv bättre — med en förlust överstigande ett halvt hundratal miljoner som följd? Drar herr Wickman någon slutsats av detta, t.ex. att det kanske är nödvändigt med större försiktighet när Ni uttalar Er om statens förmåga att se till att stora investeringar görs på bästa möjliga sätt? Eller är Ni fortfarande inte det minsta skakad i Er tro? Sysselsättningsfrågan, herr talman, skall jag inte ta upp, även om jag i förbigående vill göra reflexionen att det är en ödets ironi att det företag, vars expansion skapar en gynnsam arbetsmarknad i Skövde och som därigenom så starkt bidrar till att sysselsättningsproblemen kan lösas, är Volvo.

Jag förmodar att statsrådet Wickman nu är tacksam för att detta enskilda företag gjorde en säkrare och bättre bedömning av investeringsläget. Herr talman! Erfarenheterna här är verkligen mycket tydliga på flera punkter. Framför allt är det uppenbart att regeringen icke har upplyst utan vilselett Sveriges folk om den ekonomiska utvecklingen inom detta statliga företag och att de anställda sannerligen inte heller har kunnat följa utvecklingen på ett tillfredsställande sätt. Det är också alldeles uppenbart att det nu gäller att åstadkomma den samlade och bättre redovisning av förhållandena som reservanterna önskar. Jag kan inte förstå att man på regeringssidan av prestigeskäl eller av andra skäl skall vilja motsätta sig att det görs en ordentlig, samlad belysning av detta företags utveckling. Vidhåller man den uppfattningen, att det icke får lämnas någon sådan redovisning, undergräver man fullständigt den svenska socialdemokratins position när det gäller krav på ordentlig redovisning och upplysning från enskilda företag. Jag hoppas därför, att regeringen — i främsta rummet herr Wickman — efter närmare överväganden skall gå med på detta synnerligen rimliga och berättigade krav, att vi skall få en ordentlig, sammanfattande, översiktlig och rättvisande bild av företagets utveckling under hela den tid då staten har varit dess ägare.
Herr talman! Inom oppositionen var vi mycket skeptiska mot statens förvärv av Svenska Durox år 1965. Det är inte särskilt glädjande att kunna konstatera att vi har fått rätt och att förvärvet har kapitalt misslyckats.

Resultatet blev i stället att staten — d.v.s. skattebetalarna — förlorade 45 miljoner kronor. Kanske visar sig förlusten vara högre när slutsiffrorna läggs på bordet. Naturligtvis kan man inte påstå att Duroxhistorien är något belägg för att det alltid måste gå lika illa med statliga företag, men den kan ju inte heller sägas vara ett gott betyg åt statlig verksamhet. Som representant för det län där Duroxföretaget fanns fäster jag givetvis särskilt stor vikt vid Duroxaffären. Den har, såsom har framhållits i debatten här, skapat vissa sysselsättningssvårigheter, och detta stämmer inte bra med den socialdemokratiska argumenteringen om att statlig företagsverksamhet skulle öka sysselsättningen. Jag hälsar, herr talman, med tillfredsställelese att den lösningen kunnat uppnås, att Gullhögen övertagit Svenska Durox. Man får hoppas att sysselsättningssvårigheterna därmed skall kunna bemästras på ett tillfredsställande sätt. Den aktuella stridsfrågan gäller en klarläggande och mera utförlig redogörelse för orsakerna till Duroxförlusterna. En sådan utredning har begärts i reservationen, och jag anser att det är angeläget att en redovisning av detta slag lämnas. Det kan ifrågasättas, om inte informationen och företagsdemokratin kunde ha varit bättre i fallet Durox. Det framgick av debatten i december i fjol att Svenska Durox skött informationen till anställda och kommun på ett sådant sätt att kritik är befogad. Det har också framhållits i vissa socialdemokratiska tidningar att informationen inte har varit vad den borde vara. Men kritiken gäller verkligen inte endast ledningen för Durox, utan också regeringen. I publikationen Statliga företag, utgiven av regeringen i september 1968, sades bl.a. att förutsättningarna för Duroxkoncernens produkter år 1968 skulle vara goda. Så var nu inte fallet. Detta kan verkligen inte kallas god information och öppen redovisning. Vi har all anledning att önska oss en förbättrad information och en mera öppen redovisning för både privata och statliga företag. Önskemålet är inte minst väsentligt beträffande de statliga företagen. Det aktuella fallet med AB Svenska Durox är ett exempel på detta. Möjligheterna till insyn i de statliga företagen är för närvarande mycket begränsade. En tjänsteman i centralförvaltningen utgör i regel hela bolagsstämman, vilket enligt min mening inte kan medge en tillfredsställande insyn för det svenska folket.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

Herr talman! Jag beklagar att vi här i riksdagen ännu en tid lyder under vår gamla konstitution. Detta har gjort det omöjligt för mig att följa debatten i denna kammare i den här frågan, eftersom propositionen om aktieteckning i AB Gullhögens Bruk först började diskuteras i första kammaren, vilket ju också är den kammare jag själv tillhör. Jag beklagar detta bl.a. därför att herr Burenstam Linders anförande — att döma av de rapporter jag fått — var så späckat av siffror att det är mycket svårt att på grundval av ett kort referat bemöta vad han sagt. Jag måste därför begränsa mig till att knyta några allmänna reflexioner till Duroxaffären och att ta upp vissa av de synpunkter som herr Ohlin mera expressivt framförde här liksom herr Börjesson. Man kan divetvis diskutera Duroxaffären ur många olika aspekter, men det viktiga är ju att debatten leder fram till några slutsatser. Vi kan i detta sammanhang diskutera statens roll som företagare. Jag menar då statens ägarrelation till ett statligt företag, oberoende av om staten-ägaren förekommer i form av ett departement eller ett förvaltningsbolag. Vi kan också diskutera frågan om information och insyn i de statliga företagen, med hänsyn till allmänheten, riksdagen och de anställda. Frågan aktualiserar självfallet också statens roll som arbetsgivare. Slutligen kan diskussionen gälla — fastän det inte blir aktuellt i dagens debatt — statens politik på byggnadsmaterialområdet. Den frågan har självfallet anknytning till Duroxaffären och kommer upp till riksdagens behandling vid ett senare tillfälle denna månad i samband med herr Knut Johanssons motion, väckt med anledning av förevarande proposition. Den saken skall jag därför inte behandla i dag. Jag skall gärna, herr Ohlin, redogöra för hur staten har uppträtt i egenskap av ägare av Durox under åren 1967 och 1968. Jag tror detta kan vara nyttigt för att belysa inte bara det här speciella fallet utan också hur ägarfunktionen och ägaransvaret utövas och — gärna för mig — hur en förbättring och effektivisering av detta utövande skall komma till stånd. Vad gör ägaren till ett företag? Ja, hans primära uppgift är att utse en sty relse för företaget inklusive verkställande direktör. Ägaren måste vidare fastställa riktlinjerna och målsättningen för företagets arbete. Han måste självfallet också kontrollera att företaget uppfyller målsättningen på ett effektivt sätt, vilket förutsätter att det finns en ordentlig och fortlöpande kontrollrutin, som gör att ägaren snabbt får en varning, ifall företaget icke utvecklas såsom ägaren Önskar att det skall utvecklas. Går företaget bra, fungerar rapportgivningen bra, och får ägaren inte några sådana varningar, är ägarfunktionen icke särskilt betungande. Men om företaget går dåligt och har problem — vilket ju i rikt mått har karaktäriserat Duroxkoncernen — är ägarfunktionen mycket besvärligare. Får man en varning från ctt företag — och jag skall strax tala om hur den varningen såg ut i det här fallet och när vi fick den — gäller det för ägaren att konstatera: Vad beror detta på? är det fråga om övergående besvärligheter som företagsledningen har i sin hand att bemästra och alltså kan arbeta sig upp ur, eller är situationen i företaget så allvarlig att det är nödvändigt att exempelvis byta företagets ledning? Detta är ett typiskt ägarbeslut. Däremot är det självfallet aldrig ägarens uppgift att i detalj leda företaget. Jag kommer in på en del av de problem som sålunda aktualiseras oberoende, som sagt, av om ägaren representeras som i detta fall av ett departement eller det gäller ett förvaltningsbolag. Vi fick successivt under våren 1967 oroande rapporter om utvecklingen i Durox framför allt i fråga om den nyinvestering för 1965/66 som beslutades i så gott som omedelbar anslutning till förvärvet.

Det var givetvis nödvändigt att bilda sig en uppfattning om allvaret i den kritik som riktades mot anläggningen, men det fanns knappast möjlighet för en ägare att själv göra det. Den första åtgärden som vidtogs under våren 1967 var därför att söka åstadkomma ett byte på posten som verkställande direktör. Även styrelsen rekonstruerades genom att dess ordförande avgick av andra skäl, och vi fick en med byggnadsämnesindustrin väl förtrogen ordförande. Jag vill gärna erkänna att de personalbyten som ägde rum tog längre tid än önskvärt. Vi fick nämligen inte en definitiv lösning av frågan om verkställande direktör förrän efter ungefär ett år utan måste arbeta med ett provisorium. Det berodde inte på någon bristande vilja från ägarens sida att lösa frågan, utan det sammanhängde delvis med att det i och för sig är svårt att rekrytera posten som verkställande direktör i ett företag som har så stora problem som Durox hade.

Ägaren-departementet arbetade, liksom även företagets ledning, under ett år — det kan ju sägas vara en rätt lång tid — mycket intensivt med att klarlägga situationen i företaget. Det är nämligen inte så lätt att få reda på ett företags läge när det gäller att bedöma mycket invecklade tekniska förhållanden. Tänk bara på problemet hur de processtekniska frågorna i anläggningen skulle lösas. Här möttes vi av olika omdömen från olika experter, och det var nödvändigt att företa flera provkörningar. Dessa kom inte i gång förrän i slutet av 1967 och början av 1968. analysen av företaget. Det företogs en omläggning av bokföringen och vi skickade ned till företaget särskild bokföringsexpertis även från departementets sida. Det har kort sagt företagits en genomgripande genomgång av hela företagets funktionsförmåga, ekonomisk, teknisk och kommersiell, samt en analys av de olika alternativ som kunde finnas för att eliminera företagets svårigheter. Jag kan försäkra herr Ohlin liksom kammarens övriga ledamöter att vi inte satt med armarna i kors under denna period. Men det företag vi hade förvärvat var sådant att det för att fungera effektivt krävde en mycket radikal reorganisation, och en sådan tar tid. Vi dolde inte heller lägets allvar i Durox.

Men det är självklart att vi hela tiden arbetade med ambitionen att vi skulle lyckas vända på utvecklingen för företaget. Detta var kanske en orimlig förhoppning, men det är självklart att man arbetar på detta sätt och att man i ifrågavarande läge inte utdömer företaget innan man verkligen fattat de beslut som kan redovisas. Jag bestrider därför bestämt att det förekom någon mörkläggning från vår sida under valrörelsen. Det var inte förrän i slutet av september när den nya verkställande direktören presenterade sina olika rekonstruktionsplaner, i försia hand för styrelsen men sedan för regeringen och mig, som alternativen blev klart analyserade och vi stod inför en beslutssituation. När vi diskuterade verkställande direktörens planer blev det emellertid ett uppehåll på fjorton dagar, och härvidlag kan jag ge Hans Hagnell rätt i att det utgör ett problem om den som bär ansvaret för ett företag också har andra sysslor att ägna sig åt. Jag var nämligen liksom finansministern i Washington på Valutafondens årsmöte, vilket gjorde att det blev fjorton dagars uppehåll i arbetet på statsrådsnivå. Men vi fortsatte sedan omedelbart prövningen av de alternativ vi ställts inför. Jag skall inte i detalj gå in på dem i detta sammanhang, men så mycket kan jag säga att det i och för sig hade varit möjligt att driva Duroxföretaget vidare. Det hade krävt betydande kapitaltillskott av riksdagen, men enligt vår bedömning skulle lönsamheten också i det läget ha varit utomordentligt osäker inom en överblickbar framtid. Jag bedömde saken så att det inte var rimligt att med mycket tvivelaktiga utsikter att nå resultat lägga ned ett enormt arbete och stort kapital på att säkra Duroxbolagets fortsatta drift i statlig regi utan att först ha prövat möjligheten av ett samgående med Gullhögen. Beslutet att ta upp förhandlingar med Gullhögen fattades den 7 november, och dessa förhandlingar genomfördes sedan med största möjliga snabbhet. Man har förebrått oss för att förhandlingarna från statens sida fördes utan information till allmänheten, men det är en förebråelse som jag tar mycket lätt. Om vi från början offentligt hade talat om vad vi förhandlade om, varför vi förhandlade och med vilka mål vi förhandlade, så skulle det blivit helt omöjligt att genomföra förhandlingarna — det inser alla som har någon erfarenhet av förhandlingsarbete. Från vår sida fördes förhandlingarna med det dubbla målet att trygga de anställdas sysselsättning så långt detta var möjligt och att förena försäljningen av Duroxanläggningen med ett statligt delägarskap i Gullhögen. Det sistnämnda var i lika hög grad ett önskemål hos vår motpart. Det har kanske inte så mycket av de batten men väl av utskottets utlåtande framgått att denna bedömning delas av både utskottsmajoriteten och reservanterna. Såvitt jag kunnat finna har det inte gjorts någon annan bedömning än att det i rådande läge var ett riktigt val vi träffade, när vi beslöt att försälja anläggningen och samtidigt bli delägare i Gullhögen. Vidare har det sagts att informationen i Duroxaffären har varit bristfällig. Ja, jag kan erkänna att informationen där liksom rörande alla andra företag fortfarande är mera knapphändig och svårtillgänglig än den bör vara. Vi har emellertid ambitionen att successivt förbättra informationen om statens egna företag, på samma sätt som vi — och däri ligger ingen motsägelse — ställer krav på förbättrad information också i de privata företagen. Vi tycker att vi har gjort vissa förbättringar jämfört med tidigare, och vi vill som sagt fortsätta arbetet att åstadkomma en allt öppnare och mera fullständig redovisning. Riksdagens möjligheter att följa utvecklingen i de statliga företagen är för närvarande begränsade — utom när vi går till riksdagen för att begära medel till aktieteckning eller i förekommande fall förlusttäckning. Riksdagens kontakt med de statliga företagen är egentligen helt beroende av ledamöternas eget intresse av att ta del av de publikationer vi ger ut. Men vi inbjuder som bekant riksdagens ledamöter till besök vid våra företag. Frågan om formerna för och en effektivisering av riksdagens möjligheter att följa utvecklingen i de statliga företagen prövas emellertid nu i departementet. Man kanske kan säga att det är riksdagens sak att besluta i det fallet, och frågan kommer också att behandlas i den proposition som rör inrättandet av ett statligt förvaltningsbolag. Det blir då tillfälle att återkomma till frågan. Låt mig nu bara säga att en ökad information om de statliga företagen, i riksdagen och på annat håll, ger ökad förståelse för företagens behov och problem. Jag är övertygad om att en ökad information också kommer att förbättra de statliga företagens ställning i det allmänna medvetandet. Den tredje informationssidan är informationen till de anställda. Också den har aktualiserats i Duroxaffären.

De statliga företagsledningarna vet att ägaren till deras företag som mål för dessa satt upp att det dubbelriktade informationsflödet skall fungera. Så skedde inte i fallet Durox, i varje fall inte alls i den omfattning som det hade varit rimligt att begära. Jag konstaterar detta, och jag tror att en av de lärdomar vi har anledning att dra av Duroxaffären är att vi bör öka våra insatser för att förbättra informationen till de anställda liksom deras medverkan i företaget över huvud taget. Såsom riksdagens ledamöter vet är detta arbete nu i full gång. Trots att informationsverksamheten, såsom jag understryker, hade varit bristfällig var ändå situationen i företaget rätt väl känd för de anställda. Att så var förhållandet berodde delvis helt enkelt på att de upplevde den direkt på platsen. De anställda fick emellertid enligt mina anteckningar den 9 mars 1968 en ganska utförlig redovisning av läget. Den 19 november — det är alltså rätt nära i tiden — lämnades de anställda också information om att utvecklingen av företaget var sådan att oberoende av vilken slutlig lösning man valde för Duroxdriftens fortsättning en betydande minskning av personalen var nödvändig. Anledningen till att personalen inte underrättades under förhandlingsarbetets gång av företagets ägare, utan bara fick vissa informationer från annat håll, har jag redan berört. Jag tror emellertid att det är riktigt att beskriva förhandlingarna och det avtal som dessa ledde fram till så, att målet för den statliga förhandlingsparten var att tillvarata de anställdas sysselsättningstrygghet. Denna målsättning drevs med så stor styrka som det över huvud taget var möjligt, och förhandlingsresultatet var från de anställdas synpunkt i föreliggande situation gynnsamt. Det innebar alt 140 personer måste friställas, att vi för de resterande 260 fick en utfästelse från motparten att sörja för deras sysselsättning och framför allt, vilket jag bedömer som viktigt, att förtur skulle ges till den äldre arbetskraften. I propositionen redovisas läget i januari för de 140 friställda. Jag kan i dag lämna uppgift om hur läget ter sig för närvarande. Av de 100 kollektivavtalsanställda har nu 65 erhållit annat arhete, 3 befinner sig under omskolning och 32 personer är kvar i företaget och kommer att stanna till utgången av mars månad. Samtliga dessa 32 har nu anvisats annat arbete. Tjänstemännens situation är, som alla vet, något bekymmersammare. Det gäller 42 tjänstemän — samtliga finns inte i Skövde utan en del är anställda vid bolagets försäljningskontor på annat håll. Av dessa 42 har 20 i dag erhållit annat arbete; två är under omskolning. De övriga erhåller lön till den 30 juni, och för flera av dem pågår för närvarande förhandlingar om anställningen. Jag tror därför att man kan säga — och det är alltså min kommentar till den sida av Duroxaffären som gäller statens ansvar som arbetsgivare — att staten har uppfyllt ansvaret gentemot sina anställda på ett sätt som kan bedömas såsom fullt acceptabelt. Vad är det nu reservanterna kräver och varför har de reserverat sig? Jo, de hävdar att vad som hänt i Durox inte är helt klarlagt — det behövs en uttömmande utredning. Det är emellertid svårt att se på vilka punkter det krävs ytterligare belysning. Jag tror nämligen inte att något företagsmisslyckande — jag skall inte alls dölja att detta är ett misslyckande — har redovisats så pass utförligt och framför allt inte med en sådan hjälp av informationsspridande som i fallet Durox. Låt mig säga att det varit vår bestämda ambition att ge en fullständig redovisning av läget i företaget. Det var därför vi redan vid försäljningen — alltså innan bokslutet för 1968 var klart — ville öppet redovisa förlustens storlek. Efter vad herr Burenstam Linder sagt förstår jag att man kan räkna även på andra sätt, men det skall vi väl inte diskutera här — det får våra revisorer utbyta uppfattningar Redovisningen har fullföljts i propositionen. Där har också redovisats balansräkningar samt vinstoch förlusträkningar för företagen i koncernen. Den redovisningen är bristfällig, säger man. Ja, det är sant att den är bristfällig i den meningen att en revision som genomförs 14 dagar efter bokföringsårets utgång med nödvändighet blir preliminär och att därför en revisor måste reservera sig för de felaktigheter som kan betingas av detta. Jag vill fråga: Hur många företag är det som presterar ett bokslut 14 dagar efter bokföringsårets utgång? I fallet Durox tror jag att man rätt lugnt kan utgå från att de modifikationer som kan komma att ske i det slutliga bokslutet endast leder till smärre revideringar. Detsamma gäller de fördelningsproblem som uppstår då det blir fråga om att särredovisa koncernens resultat på de olika företagen. Det är ingenting som ändrar bilden av företagets situation. Såvitt jag förstår råder det icke någon oklarhet om vad som skapat problemen i Durox. Marknadsutvecklingen känner vi. Vi känner till hur företaget har fungerat, vi känner till aktieägarenstatens åtgärder för att förbättra situationen. Vi vet också vilken avgörande betydelse felinvesteringar haft. Reservanterna frågar om det förelegat brister i underlaget för styrelsens beslut. Ja, självfallet har det förelegat sådana brister — annars skulle beslut av denna art inte ha fattats. Jag tycker att det är en ovanligt retorisk fråga efter den redovisning som lämnats och som är välkänd även för reservanterna. Det är faktiskt en spelad okunnighet som ligger bakom kravet på ytterligare redovisning. Styrelseprotokoll och allt annat material har stått till utskottets förfogande. Och visst går det att få ta del av de alternativa lösningar som verkställande direktören förelade regeringen i september månad. Men vad säger de mera än det gör som vi redan vet? Vi känner de facto alla till utvecklingen, och det gäller verkligen inte bara mig som av naturliga skäl måste känna till den. Vad som hänt i detta företag är egentligen i och för sig uppenbara ting, vilka dess värre också händer i många andra företag i detta land.

Denna publicitet betingades inte av intresse för de 140. Det är allvarligt att 140 människor blir friställda, men om man hade varit intresserad av just dem, så skulle proportionen i fråga om publicitet varit annorlunda. Den publicitet som ägnades Duroxföretagets avveckling är minst tio gånger så stor som den samlade publicitet som ägnats de 20 000 människor som under samma år friställts i de privata företagen. Jag har angivit vilka slutsatser jag har dragit av Duroxaffären när det gäller insyn och information, slutsatser som gäller statens utövande av sin ägarfunktion i de statliga företagen. Vilka slutsatser vill egentligen herr Ohlin dra? Jag satt och väntade på att få höra vilka slutsatser han ville komma fram till i sitt långa inlägg. Ja, som vanligt använde herr Ohlin metoden att polemisera mot föreställningar som han måste veta inte delas av dem han polemiserar mot. Han säger att detta visar att ett statligt företag inte har effektivare ledning än vad de privata företagen har. Jag undrar då: Vem har sagt att statliga företagsledare i sig själva skulle vara skickligare eller effektivare än privata företagsledare? Om man verkligen vill göra gällande att vi socialdemokrater skulle säga att våra direktörer är mycket duktigare än Wallenbergs, då har man avsiktligt eller oavsiktligt helt missat debatten om det statliga företagandet. Det har vi verkligen aldrig sagt, herr Ohlin, och vi kommer inte heller att säga det. Det som skett visar att felinvesteringar kan ske i ett statligt företag. Ja, visst gör det det, men vi har aldrig påstått och kommer aldrig att påstå att det inte kommer att göras felinvesteringar inom statliga företag. Men det är inte detta som är avgörande för vår inställning till det statliga företagandet. Jag undrar egentligen vilken inställning herr Ohlin har till det statliga företagandet. Hela hans argumentering innebär ett systematiskt misstänkliggörande av statens förmåga som företagare. Vilka slutsatser drar herr Ohlin av detta? Är det att staten inte skall ägna sig åt företagande över huvud taget? Jag vet inte om så är fallet, ty det framgick inte av herr Ohlins uttalande. Detta är egentligen bara en upprepning av vad man ständigt möter från folkpartiets och i någon mindre grad från centerpartiets sida. Herr Bengtson hade under remissdebatten i första kammaren ungefär lika intelligenta kommentarer till det statliga företagandet som herr Ohlin.

Går man litet längre ut i periferin — ut i valkretsarna, om jag så får säga — stiger verkligen entusiasmen för det statliga företagandet i mittenpartierna. Herrar Gustafsson i Stenkyrka och Franzén i Träkumla är så entusiastiska över vår industrietableringsdelegation att de vill ha en särskild sådan för Gotland för att skaffa dit statliga företag.

Herr talman! Oerhört mycket i oppositionens uppträdande i Duroxaffären, liksom när det gäller statliga företag över huvud taget, är uttryck för en dubbelmoral.

Herr talman! Jag har inte velat stanna vid problemet statlig kontra enskild företagsamhet i denna diskussion, utan jag har begärt en bättre och utförligare redovisning om Durox än den som statsrådet har presenterat i propositionen. Statsrådet Wickman har gjort en betydligt mera ingående allmän redovisning inför kammaren i dag än vid interpellationsdebatten i höstas. Det är ett sympatiskt drag att så klart och tydligt säga att fel har begåtts och att ange vilka fel som gjorts. Statsrådet Wickman säger att det kan diskuteras hur man läser en balansräkning. Den som har läst balansräkningen för 1966 och 1967 hävdar emellertid att företaget redan då inte kunde fungera. Först i slutet av september 1968 visste man hur verkligt allvarligt läget var, sägs det. Men redan 1966 och 1967 var det så allvarligt, att företaget enligt expertisens mening redan då borde ha avvecklats. Jag ställde några frågor till femte avdelningens värderade ordförande, herr Lindholm, om vissa redovisningar. Därvid påpekade jag att man hade redovisat en vinst för år 1966 på 887 000 kronor, vilken tillkommit genom ett koncernbidrag på 551 000 kronor och en vinst vid aktieförsäljning inom koncernen på 498 000 kronor. I verkligheten förelåg alltså en förlust på 162 000 kronor. Hur har denna uppskrivning av vinsten vid aktieförsäljningen kunnat motiveras? Det är en fråga som man gärna vill ha svar på. Herr Lindholm sade i en tidigare replik att jag var alltför djärv i mina uttalanden, i vilka jag klargjorde min uppfattning om tunn och felaktig redovisning. Jag vill bara hänvisa till en docent och en professor i nationalekonomi, som har uppträtt tidigare i denna debatt.

Herr talman! Jag känner inget behov av att närmare kommentera det uttalande som statsrådet Wickman gjorde om dubbelmoral; man kan nog träffa på sådan på annat håll också — det har man en känsla av sedan man följt debatten de senaste månaderna inklusive under valrörelsen. Jag har deklarerat min uppfattning om statlig företagsamhet och om nödvändigheten av att de stora industriföretagen i vårt land inte dömer ut statlig verksamhet. Själva är de ointresserade av att göra en kraftfull satsning inom stora områden av landet, men samhället kan inte acceptera en avflyttning därifrån. Jag skall emellertid inte ytterligare utveckla dessa synpunkter.

Herr talman! Jag vill bara konstatera att statsrådet Wickman har sagt att informationen inte var vad den borde vara — den var bristfällig. Vad stridsfrågan i dag gäller är att utskottsreservanterna begär ett klarläggande och en mer utförlig redogörelse av orsakerna till Duroxförlusten. Efter dagens debatt framstår denna begäran som ännu mer motiverad och rimlig. Jag har viss erfarenhet från likvidation av privata företag, och där har jag kunnat konstatera att utredningarna om orsakerna till förlusten görs med stor noggrannhet.

Herr talman! Herr Lothigius bröt loss en siffra ur en balansräkning och gjorde den till det stora numret i debatten. Det väsentliga i debatten är ju om de faktorer som var anledning till nedläggningen har klarlagts eller ej. Såvitt jag förstår har de klarlagts dels i interpellationsdebatten förra hösten, dels genom det anförande som industriministern i dag har hållit. Det märkliga är att ingen begärde en föredragning på avdelningen. Om man som herr Lothigius var tveksam beträffande vissa detaljsiffror, hade det varit mycket enkelt att vid handläggningen av frågan på avdelningen begära en föredragning. Jag har aldrig som ordförande i avdelningen motsatt mig föredragning, när sådan begärts i ett ärende. Herr Ohlin klagar i polemik mot mig på att redovisningen inte kom tidigare. Vad man i dag begär är en redovisning av anledningen till nedläggningen av Durox. Man kan väl inte förflytta sig tillbaka i tiden till 1967 och 1968 utan det är väl i nuläget som vi redovisar den tidigare utveckling som lett fram till detta resultat.

Herr talman! Ja, herr Lothigius, vi står gärna till tjänst så långt vi kan men jag hade inte tänkt mig att det var min skyldighet att se till att herr Lothigius fick en föredragning som han inte uttryckt någon önskan om. Vi diskuterade nämligen på avdelningen huruvida denna utredning behövdes eller ej, och nog borde väl de som förordar utredningen åtminstone ha gjort hemställan om en föredragning för att övertyga oss som var skeptiska om behovet av denna utredning.

Herr talman! Jag har inte fått något svar på de olika påpekanden som jag gjorde i mitt anförande. Även om herr Wickman befann sig i svaromål i första kammaren så fanns faktiskt herr Lindholm i denna kammare och herr Lindholm gjorde just före mig ett inlägg i frågan. Dessutom antar jag att herr Wickman hade någon representant på statssekreterarbänken som skulle kunnat ge honom de upplysningar som kunde krävas för ett svar i det mycket långa inlägg som statsrådet gjorde. Statsrådet har gett oss en sympatisk redovisning av de svårigheter en företagschef har. Det är bra om insikter i verkligheten på så sätt sprider sig. Men de frågor som jag uppehöll mig vid gällde i själva verket någonting annat. De gällde storleken av den förlust som redovisats, och jag skulle gärna vilja mycket snabbt sammanfatta, så att herr Wickman kan få höra vad mina påpekanden egentligen gällde. Även om det för vissa åhörare i kammaren kan vara tjatigt att höra något upprepas, så har det ändå den fördelen att man med ännu större längtan ser fram emot den enkammarriksdag som snart kommer. Min utgångspunkt var alltså att förlusten i Durox anges på så sätt att man beräknar vad det egna kapitalet i SSAB utgjorde i början av treårsperioden respektive i slutet av treårsperioden och sedan gör man en enkel subtraktion och kommer fram till 44 miljoner kronor. Poängen i min argumentering är att detta är utomordentligt vilseledande, om man vill visa den verkliga förlusten i Durox. För det första har alltså Skifferoljeaktiebolaget ränteinkomster av tillgångar som uppstod: i samband med avvecklingen av Kvarntorp. Dem har jag beräknat till ungefär 8 miljoner kronor. Dessa pengar har hällts i Duroxhålet. För det andra har det i ett bolag som heter Rockwool förekommit en viss värdestegring och en viss aktieutdelning till ett sammanlagt värde av ungefär 4 miljoner kronor, vilket också gynnsamt påverkar det egna kapitalet vid den typ av beräkning som görs i propositionen. Adderar man dessa 44 miljoner, 8 miljoner och 4 miljoner kommer man upp i 56 miljoner kronor. Eftersom köpeskillingen inte skall erläggas kontant utan 24 miljoner kronor skall betalas under en 20-årsperiod till en ränta som är lägre än den till vilken företaget skulle ha kunnat låna på annat håll finns här en räntesubvention som, om man diskonterar köpeskillingen till nuvärdet, vilket man måste göra, och räknar med en hygglig ränteskillnad av 1 procent, uppgår till 3 miljoner kronor. Reversernas och därmed köpeskillingens värde minskar alltså med 3 miljoner kronor och därmed är förlusten uppe i 59 miljoner kronor. heter har jag konstaterat någonting som kan vara en intressant förklaring. Den ena underligheten är att Gullhögen icke köper bolagen som sådana, alltså aktierna, utan själva tillgångarna i bolagen — det är en underlighet vid en så stor företagstransaktion som denna. Den andra underligheten återfinns i revisorernas berättelse och består däri att de inte har haft tid att undersöka vad det finns för garantiförbindelser. Två underligheter kan, som jag försökte göra gällande, ge en förklaring, och den förklaring jag tror mig ha är att det i själva verket finns omfattande garantiförbindelser av riskabelt slag som köparen varit mycket tacksam att slippa undan. Om han skulle ha övertagit dem skulle köpskillingen ha blivit väsentligt lägre, och det hade inte varit så bra för herr Wickman, eftersom förlusten då med det redovisningssätt som valts hade framstått som större. Därför har man inte velat gå den vägen utan behållit bolagen inom Duroxkoncernen med vidhäftade ansvarsförbindelser. I brist på bättre information sade jag att de framtida förlusterna kanske kan beräknas till ungefär 5 miljoner kronor. Summan blir då ungefär 64 miljoner kronor eller ungefär 20 miljoner kronor mer än vad som angivits i propositionen. Det är mot denna bakgrund jag har vågat yrka bifall till det utredningskrav som framförts i reservationen. Herr Wickmans sympatiska redovisning av svårigheterna för en företagschef gav inget svar på de frågor jag har ställt. I mitt anförande roade jag mig också med att citera ett brev från herr industriministern till mig i september 1968 då herr Wickman bl.a. skrev att han var mycket intresserad av att förbättra riksdagens insyn i de statliga företagen. Jag anser att herr statsrådet här har ett alldeles utmärkt tillfälle att tillämpa sin princip genom att rekommendera kammarens ledamöter att bifalla reservationen.

Herr talman! Vi lider ännu av vår gamla konstitution, sade herr Wickman. Det var ju mycket vältaligt och koncentrerat uttryckt. Herr Wickman har länge lidit av den utan att vi har märkt hans lidande, men det är ju bra att vi nu efter beslutet får veta sanningen om regeringens eller i alla fall herr Wickmans attityd därvidlag. Regeringen har emellertid en annan ledamot, nämligen statsrådet Lange, som har sysslat med dessa saker minst lika mycket som herr Wickman. Jag måste fråga mig om ni inte, när vi nu har två kamrar och två statsråd som är särskilt ansvariga, kunde ha åstadkommit en arbetsfördelning så att den ene kunde ha varit i andra kammaren medan den andre var i törsta. Statsrådet Wickman talade om att det redan under 1967 kom oroande rapporter som gällde bl.a. de nya investeringarna som blev dyrare än beräknat, och de tekniska anläggningarnas funktionsduglighet som kunde sättas i fråga. Det var inte små saker det, så tidigt som 1967. I publikationen »Statliga företag», som kom eftersommaren 1968, gav man däremot som sagt den uppgiften, att förutsättningarna för koncernens produkter för 1968 ansågs goda. Man sade att det behövdes en viss intrimning av den nya lättbetongfabriken. Ordet »intrimning» tyder på att man menade, att efter en kort tid skulle verksamheten gå bra. Vidare talades det om att förlusten hade blivit 0,2 miljon. Genom avskrivningar med anlitande av reserver, som i verkligheten blott bokföringsmässigt täckte en förlust, sökte man dölja att året hade medfört en stor förlust. Man hänvisade vidare till att varulagren var nerskrivna lågt, till skattemässigt lägsta tillåtna värde. Det gav ett intryck av soliditet att man skrivit ner varulagret så lågt. Detta är den bild som lämnades. Jag måste konstatera att den stämmer illa med de upplysningar som vi nu har fått beträffande varningarna till regeringen redan 1967. Sedan säger herr Wickman, att man satt inte med armarna i kors utan försökte utöva företagarfunktionen. Visserligen hade regeringen alltså, när företaget köptes, tydligen inte förstått hur man skulle få en lämplig styrelse, men det ändrades längre fram säger han, även om det tog tid. Denna företagarfunktion, som man på socialdemokratiskt håll så ofta rycker på axlarna åt, är tydligen inte så alldeles enkel, eftersom regeringen här uppenbarligen inte klarade den. Herr Wickman säger att det i höstas tycktes tveksamt för regeringen, om räntabiliteten på längre sikt skulle kunna bli tillfredsställande. Därför valde man att handla som man nu gjorde i höstas. Ja, när företaget köptes varnades regeringen just för detta, men då sades i riksdagen från regeringshåll bl.a. följande: »Vad vi nu vill köpa är emellertid inte ett förlustföretag utan ett företag som såvitt experterna kan bedöma har utvecklingsmöjligheter. Meningen är just att företaget, om förvärvet kommer till stånd, inte skall stå stilla, utan att det i stället skall medverka till en vidare utveckling såväl av Skövde Gasbetong som av Rockwoolbolaget.» Detta skulle kräva en investering av mellan 15 och 20 miljoner, upplystes det vidare. Man sade också: » Varför skulle staten inte med hänsyn till nuvarande engagemang genom nya initiativ bredda basen och förbättra förutsättningarna för den företagsamhet som vi redan har ansvaret för?» Man tänkte då på Kvarntorp. Det är bara att konstatera, att regeringens bedömning har visat sig vara mindre realistisk än den som gjordes på oppositionshåll. Statsrådet Wickman erkände att informationen från företagsledningen till de anställda hade varit dålig och att även kommunikationerna från de an ställda till företagsledningen hade varit bristfälliga. All right, det är alltid ett erkännande. Det är uppenbart att så har varit fallet. Men statsrådet Wickman vill fortfarande liksom inte medge, att informationen har varit minst sagt dålig från regeringen såsom företagsägare till Sveriges folk och närmast då riksdagen — som ju representerar folket, skattebetalarna, som får betala. Här hänvisar jag till det förut sagda, att man har lämnat en klart vilseledande framställning i vissa offentliga redovisningar, att man mycket länge har dolt de svagheter som man visste förelåg och att man i stället har givit ett annat intryck. Antingen får väl statsrådet Wickman erkänna, att det har lämnats en vilseledande framställning 1968, eller också får han påvisa var, när och hur — senast på sommaren 1968 — en klargörande redovisning har lämnats. Han har inte ens försökt göra det. Vidare frågar herr statsrådet Wickman vad som behövs ytterligare av redovisning eftersom allt redan är klarlagt i höstas och i år. Det anförande som herr Burenstam Linder nyss höll visade ju bl.a. att man kan sätta ett mycket stort frågetecken för den uppgift om förlustens storlek som statsrådet Wickman själv har lämnat, nämligen 45 miljoner kronor. Saknar det intresse för svenska folket att få veta om förlusterna uppgår till 45 miljoner eller är väsentligt större? Detta är bara ett exempel. Det finns mycket annat som kan behöva klargöras och som inte bara gäller företagets ekonomi utan också regeringens handläggning av problemet, dess sätt att sköta företagarfunktionen. Herr Wickman beklagar sig över publiciteten som han tycker har varit alldeles för stor. Herr statsråd! Vi har kunnat läsa i tidningarna och höra från talarstolarna under rätt lång tid nu hur en uppladdning sker till något som verkar vara en socialdemokratisk offensiv som med principiella motiveringar syftar till en omfattande utvidgning av den statliga företagsamheten. Med andra ord ett utslag av den socialistiska filosofi som har utmärkt svensk socialdemokrati ända från dess bildande, även om man i skiftande politiska konjunkturer mer eller mindre skjutit de praktiska konsekvenserna därav åt sidan. Det är väl ändå ganska naturligt, om man då från oppositionshåll säger att erfarenheterna från Duroxfallet förtjänar det allra största beaktande. Vi har inte i detta sammanhang diskuterat den allmänna frågan cm sysselsättningsproblemet i landet. Vi har inte tagit upp att domänverket har friställt tusentals människor. Allt tal om att vi inte intresserar oss för sysselsättningsproblemet är helt enkelt häpnadsväckande. Det är ju inte detta vi nu diskuterar. Domänverket måste liksom andra rationalisera. Men det går inte att komma ifrån Duroxfallets speciella karaktär genom att tala helt allmänt om sysselsättningsproblemet, som vi ju annars många gånger diskuterat. På tal om den principiella socialistiska inställningen måste jag fråga statsrådet Wickman, om han delar den uppfattning som statsrådet Myrdal gav uttryck åt för någon vecka sedan. Fru Myrdal sade i ett tal inför Göteborgs arbetarkommun att produkter som behövs för den konsumtion, som samhället direkt sörjer för, inte skall behöva gå någon kommersialiserad omväg. Tidskriften Veckans Affärer frågade fru Myrdal hur man skulle tolka detta yttrande, som förefaller ganska långtgående. Innebär det till exempel att man beträffande läromedel skulle köpa upp de enskilda företagen i denna bransch? På detta svarade fru Myrdal att hon fällt ett ideologiskt yttrande och givit exempel på en generell princip: offentlig produktion för den offentliga konsumtionen. Herr statsråd! Offentlig produktion för den offentliga konsumtionen! Där har vi i alla fall en långtgående socialistisk princip som — om den förverk ligades — skulle leda till en mycket omfattande socialisering av vårt näringsliv. Hur skulle det gå för de företag som levererar produkter till försvaret eller till skolväsendet för att bara ta ett par exempel? Vad blir det av den synpunkten att den statliga produktionen måste drivas i en sådan skala att den blir effektiv? Om staten bara behöver en någorlunda begränsad mängd av vissa varuslag — skall staten då verkligen starta en egen produktion av dessa varuslag enligt mottot »offentlig produktion för offentlig konsumtion»? Det skulle vara värdefullt, om statsrådet Wickman ville ta avstånd från denna verkligt genomgripande socialistiska princip som uttalats av en ledamot av samma regering som herr Wickman. Vidare undrade herr Wickman vilka slutsatser jag ville komma till. Ja, mina slutsatser var bl.a. att det här behövs en bättre belysning av och översikt över hela denna fråga. Vi har till en del fått fram en bättre belysning i dag. Vi kan plocka ut från regeringen litet mer upplysningar då och då. Jag tycker verkligen att det är alldeles nödvändigt att få en samlad bild. För att komma undan denna frågeställning går herr Wickman till motangrepp och påstår att vi skulle vara emot all statlig företagsamhet. Här har jag från denna talarstol dussintals gånger klargjort min inställning och den som folkpartiet företräder i denna fråga. Herr Wedén har för inte så länge sedan, alltså vid ett mera färskt datum, klargjort den, och jag står helt bakom den förklaringen.

Jag tror, herr statsråd, att detta försök att komma bort från frågan inte behöver närmare kommenteras.

Vi medger att vi för sent har informerat därom, och vi medger att den redovisning som gavs Sveriges folk sommaren 1968 var vilseledande. Det är därför naturligt att vi nu efteråt, när riksdagen går att fatta beslut om en helt ny lösning, som väl kan betecknas som avsocialisering av denna fråga, tillmötesgår oppositionens önskemål att få en samlad redovisning av hela detta experiment. Vad skulle det göra för skada, herr statsråd, om ni gick med på en sådan redovisning? Jag tror att oppositionen gärna ger sin medverkan i den kommitté eller delegation som skulle få detta uppdrag. Regeringen skulle alltså inte behöva tillhandahålla ett mycket stort antal experter. Men regeringen skulle naturligtvis vara nödsakad att svara på en hel del frågor från en sådan utredningsdelegation. Det är kanske det som regeringen inte känner sig hågad att göra.
Herr talman! Vad beträffar frågan om vi har vilselett eller inte vilselett allmänheten beträffande Durox undrar jag, om inte herr Ohlin och herr Lothigius möjligen skulle kunna föra en diskussion i den frågan med varandra. Här säger herr Lothigius att hur allvarligt ekonomiskt företagets läge var kunde man uppenbart se av balansräkningen. Samtidigt säger herr Ohlin med precis samma balansräkning framför sig, att vi vilseledde svenska folket sommaren 1968. Det gäller två olika problem. Det ena avser företagets ställning. Att Duroxföretagen har haft svåra problem under hela denna period har vi varit medvetna om och det avspeglas också i balansräkningen. Det andra problemet var däremot hur man slutgiltigt skulle bedöma Duroxföretagens framtid, och denna bedömning gjordes inte definitivt förrän hösten 1968. Man kan naturligtvis säga att det hade varit bättre om det skett snabbare, men jag har inte fått någon anvisning om hur det skulle ha varit möjligt för oss att fatta beslutet tidigare. Återigen vill jag bestämt tillbakavisa insinuationerna att vi av några valeller partitaktiska skäl skulle ha hemlighållit läget i Durox. Jag skall gärna närmare gå igenom herr Burenstam Linders punkter och också gärna diskutera med honom hur man bör mäta förluster. Ett sätt var att först ta skillnaden mellan det ingående och det utgående egna kapitalet och sedan modifiera detta genom att lägga till olika poster. Det kanske även finns poster som kan dras av. När bokslutet är definitivt klart kommer förlustberäkningen självklart att göras om med hänsyn till den mera fullständiga redovisning som då är möjlig. Om det är detta som framför allt åsyftas när det talas om fortsatt utredning behöver kravet inte ställas, eftersom det är självklart att en fullständigare redovisning kommer att lämnas. Herr Burenstam Linder har rätt när han säger att det är själva anläggningen som såldes och inte hela företaget. Detta har samband med bl.a. Duroxföretagens olika förpliktelser, som, det kan jag försäkra herr Burenstam Linder, är rätt svåröverskådliga. Dessa ligger alltså kvar i Skifferoljeaktiebolaget i stället för att överlåtas till Gullhögen. Detta betingades framför allt av vår önskan att mycket snabbt nå ett förhandlingsresultat, och jag tror att förhandlingsresultatet därmed blev bättre — dock inte i den bokföringsmässigt vilseledande mening som herr Burenstam Linder tror jag åsyftar. Uppstår det förluster på grund av en felaktig bedömning av garantiförbindelserna kommer detta att drabba Skifferoljeaktiebolaget, varför riksdagen kommer att få kännedom om dem. Sådana förluster varken kan eller vill vi hemlighålla. Men jag tror att vi hade fått ett sämre avtal, om vi förfarit annorlunda. Vid ovisshet om garantiförbindelsernas art skulle köparen förmodligen ha velat få en sådan marginal för sin egen säkerhet, att resultatet från statens synpunkt sett blivit sämre än om staten själv behöll garantiförbindelserna och i stället bara sålde själva anläggningen. Om allt detta kan man emellertid ha olika meningar, men vi vet att vi här, i motsats till fallet i många andra sammanhang, så småningom kommer att få klarhet genom vår redovisning. Jag vet inte om herr Ohlin ville eller inte ville diskutera frågan om statliga företag mera generellt. För min del diskuterar och vidareutvecklar jag gärna Alva Myrdals synpunkter på sambandet mellan offentlig konsumtion och offentlig produktion. Det finns nämligen betydligt mer att säga i frågan, eftersom fru Myrdal enbart gjorde ett ideologiskt uttalande. Det är alldeles uppenbart att staten som beställare, ofta som ensam sådan, har en alldeles särskild relation till leverantören, vilket skapar problem av ren förmögenhetsart. Dessutom, och det tycker jag är väl så intressant i detta sammanhang, gäller det hur staten som beställare skall kunna använda sin beställarförmåga till att uppnå både en produktutveckling och varför icke också en lokaliseringspolitisk sysselsättningseffekt. Där driver vi över i olika blandformer, som delvis kommer att innebära en vidgning av det statliga företagandet. Alva Myrdal har där, kanske från mera ideologiska synpunkter, tagit upp ett problem som det finns anledning att vidareutveckla också på ett mera praktiskt och handfast plan. Trots det som här sagts tycker jag det är något av en dubbelmoral som karakteriserar de borgerliga partiernas inställning till statliga företag. Man säger: »Vi är inte alls motståndare till statligt företagande, när vissa mycket speciella och begränsande förutsättningar föreligger.» Men man kan ju inte begära att staten som företagare helt plötsligt, bara därför att speciella 1okaliseringspolitiska skäl föreligger, skall kunna starta ett företag. Så går det inte till. Om staten skall ha någon möjlighet att möta de krav som av speciella skäl — vilka också herr Ohlin godkänner för statligt företagande — uppställes, så kan staten göra det bara om den har en tillräckligt stor egen företagssektor att starta ifrån. Det är en erfarenhet som vi gjort. Vi själva och de människor som är berörda blir i annat fall lidande.

Det går inte att säga: Visst är vi för statligt företagande, om bara vissa speciella förutsättningar är uppfyllda. Statligt företagande fungerar inte, om det begränsas till några mycket få speciella uppgifter. Vill man ha ett fungerande statligt företag, så måste man också ha en mycket mera positiv inställning än den som herr Ohlin här har redovisat.